Herr talman! Jag har med intresse följt den här debatten. Det kanske intressantaste är när man får höra moderaternas representant tala sig varm för förbättringar på arbetsmiljöområdet och på arbetarskyddsområdet. Jag har träffat moderatrepresentanter vid förhandlingsbordet och i skyddskommittéerna. De har en annan uppfattning. Där slåss man om S-öringar och 10-öringar när det gäller skyddet. Jag skulle kunna ge många exempel på det. Det är bara att hoppas att de som representerar moderaterna och arbetsköparsidan och som sitter i skyddskommittéer och förhandlingsdelegationer verkligen anammar de linjer som dras upp av moderaternas representant här. Men, herr talman, det var inte närmast detta jag skulle tala om. I mitt anförande har jag tänkt beröra endast två frågor, nämligen de som tas upp i motionerna 1178 och 1179 från vänsterpartiet kommunisterna. I motionen 1178 har vi yrkat på en särskild förordning som stadgar förbud för användning av medhavda arbetsmaskiner i utländska fartyg vid lossningsoch lastningsarbete i svenska hamnar. Som alla vet har mekaniseringen av stuveriarbetet oavbrutet ökat. Godshanteringen har i väsentlig grad förändrats. Man sammanför godset i allt större enheter för att lossningsoch lastningsarbetet skall gå så snabbt som möjligt och naturligtvis för att de allt större fartygen, vars liggetid är mer kostsam, skall få så liten tid som möjligt i hamn — allt i syfte att rederier och stuveribolag skall kunna öka sina profiter. På senare år har det dykt upp ett mycket allvarligt problem som berör dem som jobbar i hamnarna, dvs. stuveriarbetarna. Det finns i dag utländska rederier som anser att det är för dyrt och förenat med andra olägenheter att hyra in maskiner för stuveriarbete ombord. Av den anledningen har man skaffat sig egna truckar som följer med fartygen till de olika hamnar som fartygen anlöper. För stuveriarbetarna har det medfört stora risker och allvarliga olyckstillbud. De här truckarna är av en helt annan typ än de som i vanliga fall används vid stuveriarbete. Det är speciellt manöverorganen som är helt annorlunda. Som exempel kan nämnas att framoch backkörning på dessa specialtruckar sker genom pedalmanöver, där pedalerna är placerade tätt intill varandra. På de truckar som vanligtvis används regleras framoch backkörning med en växelspak, precis som vid bilkörning. Alla kan förstå hur lätt det är att göra en felmanöver som kan få ohyggliga konsekvenser. Jag skall återge ett olycksfall som inträffat i Göteborgs hamn. En van maskinförare beordrades att köra en sådan truck ombord på ett norskt fartyg. Han satte sig på trucken och körde en stund. Ett tu tre när han skulle frikoppla trampade han på en pedal, och trucken rusade bakåt. Eftersom han befann sig på mellandäck och det var öppet till underrummet, störtade han ned med trucken i underrummet och klämdes till döds. Flera tillbud till sådana olyckor har också inträffat. Vårt yrkande att medhavda arbetsmaskiner på utländska fartyg inte skall få användas är således välmotiverat ur arbetarskyddssynpunkt.

Men det är inte fråga om brister på maskinen därför att det rör sig om en helt annan typ av maskiner, som inte alls användes i svenska hamnar och som inte tillhandahålls av svenska maskinuthyrningsfirmor och stuverier. Yrkesinspektörer har ytterst små möjligheter att ingripa omedelbart, eftersom stuveriarbetet börjar mycket tidigt och pågår även nattetid. Det går inte att då få tag i någon skyddsinspektör. Dessutom är det omöjligt att praktiskt ingripa mot en maskin som kan vara helt ny.

Jag tror därför att det är av stor vikt att man verkligen får fram en förordning som förbjuder användandet av sådana maskiner som jag här nu nämnt, och jag yrkar bifall till reservationen 29. Herr talman! Jag skall sedan övergå till motionen 1179, i vilken vi tagit upp lokpersonalens arbetsförhållanden och där vi påvisar den avsevärda försämring som gradvis har skett. Det gäller i första hand införandet av enmansbetjäningen på normalgodståg och expressgodståg. Det råder ingen tvekan om att framtvingandet av enmansbetjäning innebär en väsentlig försämring av lokmännens arbetsmiljö. Att detta inträffar i ett skede då alla talar om att arbetsmiljön för arbetarna måste förbättras, gör inte saken bättre. Det råder ingen tvekan om att detta effektivitetstänkande från SJ:s sida innebär allvarliga avsteg från gängse skyddsregler och föreskrifter. Det kan starkt ifrågasättas om kraven på säkerhet i anställningen enligt 7 § i arbetarskyddslagen verkligen uppfylls. Det har också framförts starka protester från lokmännen över hela landet mot bortrationaliseringen av lokbiträde som tidigare alltid medföljde godstågen. Alla kan tänka sig hur det skulle vara att ensam nattetid arbeta upp till nio timmar med en halvtimmes rast samtidigt som man har ansvaret för lok, vagnar och last. Det måste naturligtvis vara väldigt pressande och monotont att ensam sitta på detta sätt. Om något fel uppstår på loket eller vagnarna måste lokföraren ensam dels undersöka var felet är och dels sedan också försöka avhjälpa felet. Man kan föreställa sig hur det är att springa runt på en banvall vintertid och exempelvis syna vagnar eller lok därför att ett fel uppstått och hur stora olycksfallsrisker det för med sig. Det måste naturligtvis vara ytterst allvarligt att vara ensam i en sådan situation. Skulle lokföraren halka, skada sig allvarligt och bli liggande reagerar inte någon förrän det upptäcks att godståget inte har kommit fram i rätt tid. Först då kan man börja undersöka vad som har hänt, och det tar naturligtvis lång tid innan man får reda på det. Det kan ju röra sig om timmar mellan olyckstillfället och den tidpunkt då tåget skulle ha nått stationen. Först skall man lokalisera var tåget befinner sig, och för det åtgår ytterligare tid. Det är naturligtvis allvarligt med tanke på möjligheterna att kunna undsätta den eventuellt skadade lokföraren. Det föreligger stora risker att hjälpen kommer för sent. En sådan arbetsmiljö kan inte accepteras utan måste ändras. I utskottets skrivning i anledning av motionen tas frågan upp ur principiell synpunkt och man hänvisar till arbetsmiljöutredningen. Det är ganska vanligt att hänvisa till utredningar, för sådana pågår ju alltid. Arbetsmiljöutredningen skall ockå ta upp regler för enmansarbete och pröva hur detta i framtiden skall regleras. När denna enmansbetjäning genomdrevs — tillämpad från den 1 oktober 1972 — ansåg säkerhetsinspektören för SJ att det vore lämpligare att vidmakthålla den tidigare ordningen med två man på alla lok i godstrafik. Men säkerhetsinspektörens uppfattning fick ge vika för SJ:s effektivitetstänkande. Vi anser att det här är en så viktig säkerhetsoch arbetsmiljöfråga för lokmännen att det inte finns någon anledning att avvakta vad arbetsmiljöutredningen kan komma fram till i fråga om principerna för enmansarbete, utan att förbud mot enmansbetjäning på normalgodståg och expressgodståg redan nu bör införas. Herr talman! Det kan vara av intresse att se hur andra länder har reglerat bemanningen av godståg. Enligt de uppgifter jag har inhämtat finns det bara ett land som har så usla bestämmelser som Sverige, och det är vårt grannland Danmark. I Norge är bemanningen på godståg minst två personer, i Storbritannien och USA krävs det tre man och i Västtyskland minst två man. I Finland har man gjort försök att införa enmansbetjäning, en fråga som har drivits hårt. Men hittills och i varje fall mig veterligen har fackförbundet sagt ett bestämt nej till en sådan försämring. Det kan således konstateras att lokmännen i Sverige i detta avseende har en väsentligt sämre ställning än lokmännen i de flesta andra länder. Det är på tiden att ändra på det förhållandet. Herr talman! Vi kan inte låta SJ:s krav på ökad effektivitet gå ut över de anställda, dvs. lokmännen. Deras arbetsmiljö och deras krav på ett acceptabelt arbetarskydd måste sättas i förgrunden. Jag yrkar därför bifall till reservationen 30.

Herr talman! Lagen om arbetarskydd är en av våra äldsta skyddslagar. Redan 1881 utfärdades en förordning angående minderårigas användning inom industri och hantverk. Förordningen blev inte effektiv och efterlevnaden var också ringa. År 1900 reviderades 1881 års förordning och utvidgades med bestämmelser beträffande kvinnornas arbete inom industrin. Förordningen upphöjdes till lag. Kontrollen över lagens efterlevnad överfördes till den år 1889 inrättade yrkesinspektionen. Lagen från år 1900 reviderades 1912. Den nu gällande skyddslagen härrör sig från år 1949. Det är alltså nära ett kvartssekel sedan arbetarskyddslagen översågs. därför ett mycket viktigt aktstycke, som berör alla medborgare i arbetsför ålder och hela vår arbetsmarknad. Av veckans 168 timmar tillbringar de flesta 40 timmar på arbetsplatsen. Inräknas raster och färdtid till och från arbetet utgör det minst en fjärdedel av det yrkesverksamma livet som de anställda tillbringar på sin arbetsplats. Lagen om arbetarskydd är till för att förebygga ohälsa i arbetet. När arbetets art ständigt förändras måste lagstiftning och tillämpningsföreskrifter ständigt anpassas till de förändringar som sker. Det har skett och kommer att ske stora förändringar på arbetslivets område. Den generation jag själv tillhör har fått uppleva en fullständig revolution på detta område. Vi har fortfarande kvar på minnets näthinna den Sörgårdsromantik där far plöjde, mor bakade, mormor stickade och vi barn tumlade omkring i gröngräset. Det var för många en livsrytm som bestämdes av årstidernas växlingar och vädrets makter och inte minst av dragdjurens behov av mat och vila. Arbetstiden var ofta lång, men man hade trots allt råd med femminuterspauser då och då. Som regel fick man också en siesta mitt på dagen. Den arbetsgivare eller arbetsledare som inte ett par tre gånger om dagen bjöd på fem minuter betraktades som ogin och snål. I dag lever vi i ett industrisamhälle och administrativt samhälle som strikt styrs av stämpelklockor och noga inrutade raster. Det är löpande band och datastyrda arbetsprocesser som bestämmer arbetsrytmen. Vi har tagit teknikens alla framsteg till hjälp för att öka arbetstakten. Men vi har köpt detta till priset av ökad stress, buller och störningar. Många hanterar i dag vätskor och lösningar som för ett årtionde sedan var helt okända. Riskerna för förgiftningar, allergier och hudsjukdomar har ständigt ökat. Strålningsriskerna ökas genom att man i större omfattning använder röntgen vid kontroll av material och svetsskarvar. Vi har med andra ord en arbetsmiljö som blir allt svårare att övervaka, och det blir allt svårare att i tid förebygga skador som till det yttre är osynliga men som i längden kan påverka hälsan. Många av de problem jag här berört kan åtgärdas genom lagstiftning och tillämpningsföreskrifter. Andra problem, t.ex. buller och andra störningar, måste man angripa vid källan. Vid sidan av lagstiftningen behövs därför forskningsoch utvecklingsarbete. Det är därför jag reserverat mig på punkten 25 i utskottets hemställan. Jag anser att utskottet tagit litet för lätt på forskningsaspekterna när det gäller att komma till rätta med många problem inom arbetsmiljön. Låt oss ta upp några problem som jag själv kommit i kontakt med: Inom gruvoch anläggningsverksamheten måste man använda sprängämnen. Det var tidigare vanligt att man använde dynamit. De flesta som hanterade denna vara fick vad man på fackspråk kallar ”dynamitskalle”. Den vanliga dynamiten innehåller nitroglycerin, som har den egenskapen att det utvidgar blodkärlen. Avdunstningen från dynamiten påverkar blodkärlen i huvudet och huvudvärk uppstår. Nu har forskare tagit fram sprängämnen som inte innehåller nitroglycerin, och de som hanterar sådana sprängämnen behöver inte ha denna huvudvärk. Ett annat exempel ur levande livet har jag hämtat ur sista numret av fackförbundstidningen Sia, träkartellens tidning. Där skildrar en redaktör Sigurd Klockares besök i sin gamla hembygd Seskarö. ASSI har där investerat 13 miljoner i ett toppmodernt sågverk. Det är en mycket uppskattad investering. Man sågar där i genomsnitt 2 400 stockar per dag. Så till artikeln. Under rubriken ”Bullret” står det: ”Men det avgörande ligger på arbetsmiljösidan. Bullret och dånet, vibrationerna, har man inte kunnat få bukt med. Den enda trösten är att forskning på området pågår. Också sågverk måste bli arbetsplatser där man ska kunna tala med varandra i samtalston, utan att som nu anstränga strupe och öron. När ramarna är igång skakar också kontorsbyggnaden som ett såll, huset har också döpts till ”Skaksållet” och det berättas att trädens kvistar darrar på tre kms håll.” Så långt den här redaktören som hoppas på forskningen. Det är ett referat från en arbetsmiljökonferens anordnad av Tekniska mässan i Stockholm där Metall och Verkstadsföreningen var medarrangörer. Arbetarskyddsnämndens chef Ingvar Söderström, som talade om de enorma utbildningsoch informationsbehov som finns på arbetsmiljösidan i dag, tryckte på att vi måste utbilda cheferna, företagsledarna, i dessa frågor. Under rubriken ”Utbilda chefen” säger han enligt Metallarbetaren: ”Det vore närmast lättsinnigt att inskränka arbetsmiljöutbildningen till skyddsombud, arbetsledare och liknande. Utbildningen på arbetsmiljöområdet måste genomsyra alla nivåer och alla utbildningsformer. Arbetsmiljöfrågorna ska nu släppas in i gymnasieskolans studieplaner. De borde också in på ett tidigt stadium i grundskolan. Och jag känner stor oro över det avstånd som råder mellan högre utbildning och vardag på jobbet. Oroad därför att det kan betyda att utvecklingen måste invänta den högre utbildningen. Arbetsmiljön måste in i utbildningen av planerare, tekniker, inköpare och företagsledare. I dag står färska civilingenjörer, utan att ha fått en enda timmes utbildning i de här frågorna, som överordnade till skyddsombud och arbetsledare. Ändå är det civilingenjörerna som ska fatta besluten, ge beskeden och lösningarna.” Det är en märklig ordning, kommenterade Ingvar Nilsson. Han fick medhåll av direktör Olof Gustafsson, Verkstadsföreningen, som kommenterade: ”Samhället bör verkligen ta sig i kragen när det gäller teknikerutbildningen. Teknikerna gör i dag närmast fulländade maskiner — ur effektivitetssynpunkt. Men när det gäller buller och andra miljöaspekter, då finns inte samma ambition. Där slutar tänkandet.” Så, herr talman, några ord om reservationen 20 som jag yrkar bifall till. Jag pekar där på nödvändigheten av att den arbetsvetenskapliga utbildningen och forskningen kommer till stånd vid våra universitet och tekniska högskolor. I propositionen 130 berör statsrådet Aspling de planer som bl.a. den nya tekniska högskolan i Luleå framlagt och som i höst skall prövas i samband med budgetarbetet. Högskolan har ägnat stor uppmärksamhet åt arbetsmiljöfrågorna. Man vill hos de blivande civilingenjörerna inskärpa vikten av att tekniken anpassas till människans fysiska och psykiska förutsättningar. I utbildningsplanerna ingår också att skolans elever obligatoriskt skall fullgöra minst tio månaders sammanhängande praktik på verkstadsgolvet eller på bygget innan avslutningsåret påbörjas. På forskningens område skall man främst inrikta sig på maskinsystem under jord för att söka lösningar på gruvornas avgasoch bullerproblem. Allt skall ske i intimt samarbete med universitetet i Umeå och den filial av arbetsmedicinska avdelningen inom arbetarskyddsstyrelsen som finns i Umeå. Jag tror att vi måste i vårt praktiska handlande se till att vi kommer till rätta med den dåliga arbetsmiljön. Det är nödvändigt för att skydda liv och hälsa, men jag tror också att det från rekryteringssynpunkt är nödvändigt att den unga generationen får en positiv syn på det praktiska arbetet. Skall vi i fortsättningen få gruvarbetare, järnbruksarbetare och skogsarbetare måste arbetsmiljön radikalt förbättras. Det är ett livsvillkor inte enbart för de anställda utan för hela vårt näringsliv. Till sist, herr talman, några ord om propositionen i övrigt. Den innebär först och främst den genomgripande förändringen att de anställda får ett ökat inflytande på sin arbetsmiljö.

Innan propositionen utarbetades remitterades förslagen till arbetsplatsens anställda. På så sätt kan man säga att de är djupt förankrade. Erforderliga medel ställs nu till förfogande för lagförslagets förverkligande. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag på samtliga punkter utom på punkten 25, där jag yrkar bifall till reservationen 20.

Herr talman! Det är snart ett år sedan jag och socialminister Aspling i en interpellationsdebatt dryftade de problem som tas upp i motionen 80 år 1973 och i dagens diskussion. Interpellationsdebatten åberopas för övrigt i betänkandet. Vid det tillfället yppade statsrådet förståelse för de synpunkter som framfördes när det gäller hälsoriskerna för gruvarbetare och underströk att det handlar om mycket allvarliga frågor. Herr talman! Det har gått elva månader sedan dess, och under den tiden har ingenting annat hänt när det gäller hälsoriskerna vid gruvarbete än att problemets allvar ytterligare understrukits. I mitt inlägg i fjol åberopade jag en undersökning som presenterades vid ett möte med Svenska gruvföreningen i Stockholm. Där fastslogs det sannolika sambandet mellan radongas och gruvarbetarnas överdödlighet i lungcancer. Tre kommunblock hade detaljgranskats, nämligen Ludvika, Skellefteå och Kiruna. I alla tre kommunblocken, som har det gemensamt att gruvdrift är en stor näringsgren, observerades en onormalt stor överdödlighet i jämförelse med genomsnittet i andra kommuner utan gruvdrift. Samma år presenterades en redogörelse, som visade att i Gällivare kommunblock hade 15 personer avlidit i lungcancer under åren 1961—1968. Alla utom tre hade arbetat inom gruvindustrin. En undersökning i Kiruna gav också chockbesked. Dödligheten i lungcancer bland underjordarbetare i Kiruna har under åren 1950—1970 varit tre gånger högre än bland den övriga befolkningen. Dessa uppgifter läste jag in i protokollet för snart ett år sedan. Men det finns ännu färskare. För drygt en vecka sedan lade LKAB:s företagsläkare i Malmberget fram en ny undersökning som visade att en gruvarbetare i Malmberget löper 14 gånger större risk än andra människor att dö i lungcancer. Där man rent statistiskt hade kunnat vänta sig ett fall av lungcancer fann man i stället 14. Siffran är högre än man trodde och vad värre är: kulmen är ännu inte nådd, heter det i företagsläkarens rapport. Cancerfrekvensen kommer att bli ännu högre. Bakom det dystra undersökningsresultatet ligger säkert flera olika luftföroreningskällor. I den färska undersökning som jag här har åberopat framhåller dr Renard framför allt riskerna med radon. I hans rapport heter det bl.a. så här: ”Sambandet anses numera bevisat, men att radon skulle vara enda orsak till ökad lungcancerfrekvens bland gruvarbetare har ifrågasatts. Ensamma, eller i kombination med radon, kan teoretiskt följande ämnen eller ämnesgrupper tänkas vara cancerogener i gruvmiljö: olika dieselavgaskomponenter, spränggaser, metalloxider, gummi, plast, smörjmedelstillsatser.” Helt visst är det så som man säger i rapporten. Sambandet mellan radon och lungcancer måste anses bevisat. Radonet består av fasta partiklar, radondöttrar, som fastnar på olika ställen i luftvägarna beroende på vilken storlek de har. Radon andas alltså in i lungorna där det avger en strålning. Det är bl.a. den som medför de förskräckande siffror som jag nyss har refererat. Radon är alltså en av komponenterna, men det finns flera som tillsammans bildar en kombinationseffekt. Själva tror gruvarbetarna, och många experter delar deras uppfattning, att övergången till dieseldrift var förödande ur hälsosynpunkt. Vem som bestämde om övergången till dieseldrift är oklart, men en sak är säker — det var inte arbetarna. Beslutet om slopande av eldriften och full satsning på dieseldrivna fordon och maskiner fattades utan att gruvarbetarna tillfrågades och mot arbetarskyddsstyrelsens rekommendationer. I berganvisningarna från juni 1969 heter det enligt punkt 17 att ”tillfredsställande ventilation skall vara ordnad så att gas, damm eller dylikt inte ansamlas i en för arbetstagare skadlig eller besvärande mängd och så att skadlig syrebrist ej uppkommer”. Berganvisningarna är ingen lag utan endast rekommendationer, och varje gruvarbetare vet att den rekommendationen inte uppfylls. Det är i stället en djävulsk brygd som underjordsarbetarna får dra ner i sina lungor varje dag. Så här uttrycker sig en gruvarbetare i Malmberget inför en grupp intervjuare från hygieniska institutionen vid Karolinska institutet: ”Företaget kan aldrig lösa ventilationsproblemet så länge dieseldriften finns kvar. Vi står här som försökskaniner för de höga halterna av gifter. Innan dieseln infördes angav Folkhälsan att förutsättningen var god ventilation och avgasrenare på alla fordon. Men det är omöjligt att ventilera ut 10 mil ortar, stigar och schakt när gruvan gått på djupet och antalet dieselfordon bara ökar. — — — Vem har satt de höga gränsvärdena. Kombinationseffekten av damm och gaser är inte studerad: jag misstänker att man genom rasbrytning med torrare berg genom hela produktionskedjan kombinerat med oljedimmor och damm med partikelstorlek 1—2 pu för transport av radondöttrar får en skadlig effekt långt under gränsvärdena. När jag är ute och kontrollmäter är luften tjock som gröt och tårarna rinner innan man når gränsvärdena. Kan det vara rätt?” Det är en gruvarbetare som uttrycker sin oro, en gruvarbetare som ställer frågan: ”Kan det vara rätt?” Vi som befinner oss här, i denna väl ventilerade lokal bör ställa oss samma fråga: Kan det vara rätt? Har vi gjort allt vad vi har kunnat för att förbättra arbetsmiljön för dem som under så vidriga förhållanden sliter fram en stor del av vårt lands exportinkomster?

Utskottet kryper bakom formella argument när det gäller kravet om att klassa gruvarbetet som radiologiskt arbete och skriver: ”Vad som är radiologiskt arbete definieras i lagen. Definitionen är sådan att förekomsten av radongas i en gruva inte medfört att lagen tillämpas på gruvarbete.” Men det är ju inget argument. Vi kräver att lagen förändras därför att gruvarbetarna är utsatta för radioaktiv strålning. Det är ett obestridligt faktum. Det ger cancer i deras luftvägar. Vår motion i det avsnittet syftar bl.a. till att gruvarbetarna skall få den förlängda semester som radiologisk personal har för att möta risken för strålningsskador. Det är helt uppenbart att samma risk föreligger för gruvarbetare. Det är också därför de är i behov av förlängd semester. Det behovet viftar socialutskottet bort. När det gäller frågan om dieseldriften gör utskottet sig inte större möda än att man citerar ur protokollet från debatten i december i fjol. Men det är inte tillräckligt. Det har ju inte hänt någonting när det gäller dieseldriften. Det enda som har hänt är att vi har fått nya förskräckande siffror över sambandet mellan luften i gruvan och den höga lungcancerfrekvensen. Kan man verkligen med lugnt samvete så här lättvindigt halka över en fråga, där det med dokument efter dokument kan påvisas att det handlar om liv och död för en arbetargrupp? Visst kan man alltid i de här sammanhangen hänvisa till olika utredningar eller allmänt välvilliga uttalanden, men här måste man förstå att det är bråttom. Det gäller att handla snabbt för att rädda liv. Man måste förstå gruvarbetarnas oro. Flera av mina bästa vänner är gruvarbetare. De har sett sina arbetskamrater tyna bort i förtid. Jag delar deras oro, och de krav som ställs i motionen är utformade på grundval av deras egna erfarenheter och synpunkter på vad som bör göras. Bättre sakkunskap kan vi inte få. Debatten här handlar ju om en rad olika arbetsmiljöfrågor. Alla är viktiga. Ingen möda och inga kostnader får sparas när det gäller att förbättra arbetsmiljön. Detta är en av vår tids stora frågor, och gruvarbetarna befinner sig i ett särskilt svårt läge. Deras arbetsmiljö kan svårligen jämföras med någon annans. Och det är bråttom — det vill jag än en gång understryka. Det bör ske radikala åtgärder nu och utan dröjsmål. Därför yrkar också jag bifall till reservationen 28 av herr Hagberg.

Herr talman! Socialutskottet konstaterar i de inledande orden i detta stora betänkande att en av de viktigaste frågorna i 1970-talets reformpolitik är att åstadkomma en bättre arbetsmiljö och att resultatet av strävandena härvidlag blir av stor betydelse i kampen för att få till stånd en förnyelse av arbetslivets villkor. Det är viktiga konstateranden som utskottet här gör, och jag vill understryka orden ”i kampen för att få till stånd en förnyelse av arbetslivets villkor”, en kamp som i det förgångna förts under hänsynslöst motstånd från många arbetsgivare. Nu gör utskottet en programförklaring för framtiden som innebär att ingenting får lämnas åsido utan att arbetet för att skapa en bättre arbetsmiljö måste drivas med all kraft och all intensitet. Bakom den utredning som lett fram till regeringspropositionen och utskottsbetänkandet ligger framför allt en stark insats och ett otroligt hårt arbete från den fackliga arbetarrörelsen, som framfört mycket väl motiverade krav på att arbetsmiljön skall förbättras. Även om det kan sägas att arbetslokaler, maskiner och arbetsmiljö över huvud taget har förbättrats genom nyinvesteringar i fabriker, affärer och kontor, så finns det utan tvivel fortfarande en mängd arbetsplatser i detta land som det fordras krafttag för att omändra och förbättra. Vad jag kan se befinner vi oss bara i början av den nydaning som är nödvändig, om man skall göra det manuella arbetet mera attraktivt. De som i dag söker arbete väljer inte, om de har något val, trista och smutsiga arbetslokaler eller en bristfällig maskinpark i vad gäller skyddsanordningar, när de skall ut i arbetslivet. Utvecklingens egen lag tvingar fram förbättrade förhållanden på arbetsplatserna. Men jag vill ytterligare starkt betona den stora insats som fackföreningsrörelsen gjort för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö. Den som har kontakt med människorna ute på arbetsplatserna vet vilka svårigheter som mött dem och deras representanter, när de hävdat rätten att få arbeta under rimliga förhållanden. Skall man uppnå bättre förhållanden på detta område, behövs det verkligen att arbetslivets villkor förnyas och förbättras. Bättre löner, bättre miljö, ökat inflytande, bort med arbetsgivarnas rätt att ensamma bestämma — dvs. bort med § 32! — med de orden skulle jag kunna markera den politiska arbetarrörelsens inställning, och vi är beredda att driva den kampen hårt. Vi har från socialdemokratiskt håll verkligen sökt att gå in i den här frågan och åstadkomma ordentliga förbättringar. Det är också ett utslag av hur regeringen sett och ser på denna viktiga fråga att man för första gången i vår historia gått direkt ut på arbetsplatserna för att höra de omedelbart berördas reaktion. Det remissförfarande som tillämpats är unikt, och jag hoppas på och utgår ifrån att det inte blir sista gången som ett sådant remissförfarande tillämpas. Det är människorna ute på arbetsplatserna som känner problemen, och de måste få göra sin stämma hörd. De har fått göra det, och resultatet av arbetsplatsremisserna återspeglas också klart i det förslag som riksdagen nu har till behandling. Jag tycker att socialminister Aspling här har tagit ett utmärkt initiativ, och jag räknar på god fortsättning. Hans inledning av debatten i dag gav en utomordentlig bild av läget, och jag vet att han är beredd att med all den kraft som är möjlig fortsätta strävandena att reformera arbetslivet. Det kommer efter hand flera förslag från arbetsmiljöutredningen. Låt mig säga att vi väntar intensivt på att få fullfölja arbetet på att skapa en bättre arbetsmiljö och ge de anställda ett ökat inflytande för att kunna förbättra den egna arbetsplatsen. Det väsentligaste inslaget i det stora komplex som vi nu har att ta ställning till är att skyddsombudens lagfästa befogenheter utvidgas. Skärpta regler föreslås om förhandsprövning av nya eller ändrade arbetslokaler, effektivare sanktionsbestämmelser införs, utbildningen av skyddsombuden utökas kraftigt och skyddsinspektionen likaså, den kommunala tillsynen vid de mindre arbetsplatserna effektiviseras. Det här förslaget är egentligen det första stora greppet på att åstadkomma de förbättringar och förändringar på arbetsmiljöområdet som är nödvändiga. Jag är glad över att regeringsförslaget mötts så positivt av utskottet. Om man bara betraktar de många reservationerna — hela 31 stycken — skulle man kanske kunna dra slutsatsen att det rått stor oenighet inom utskottet när vi behandlat propositionen. Så är emellertid inte fallet. Huvudlinjerna i förslaget har ingen vågat gå emot. Däremot har en rad olika delfrågor föranlett reservationer, och jag kan inte säga annat än att det finns exempel på att oppositionspartierna velat kamouflera en del saker. Det hör väl också till bilden. Jag kommer i fortsättningen att beröra bara några av de här reservationerna. De övriga kommer mina politiska meningsfränder på den fackliga sidan Ivar Nordberg, John Johnsson och Kjell Nilsson att behandla. I den gemensamma borgerliga reservationen nr 1, som gäller det fortsatta reformarbetet på arbetsmiljöområdet, ställs bl.a. kravet att miljöutredningen skall ges en parlamentarisk förankring. Den frågan har vi haft uppe till diskussion tidigare, och något nytt har inte framkommit. Utskottets vice ordförande herr Rune Gustavsson sade att det borde tas krafttag i utredningsarbetet i fortsättningen, och de krafttagen skulle ske genom att parlamentariker trädde in. Med all respekt, herr Gustavsson, för parlamentariker och deras möjligheter att påverka utredningar, så tror jag inte att det i detta fall skulle ge det minsta i form av förbättringar. Utredningens ledamöter har verkligt ingående kännedom om olika problem, och jag är övertygad om att vill man nå ett snabbt resultat — och det vill vi — skulle man inte förbättra chanserna utan snarare göra dem mindre goda, om man införde parlamentariker i utredningen. Det är det viktigaste argumentet i den frågan. Reservanterna vill dessutom vidga direktiven för utredningen till att omfatta de samhällsekonomiska aspekterna och vill anlägga en helhetssyn på arbetsmiljöområdet. Mot detta har utskottets majoritet anfört att det är ett stort arbete som utredningen har kvar att utföra. Att ytterligare tynga utredningen med nya uppgifter skulle innebära att dess arbete blev än mer tidsödande. Skulle man utreda vad centerpartiet skrivit i sin motion, där det talas om den betydelse som en aktiv reformoch regionalpolitik, en aktiv näringspolitik och en praktisk jämlikhetspolitik har för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön, tror jag att vi skulle få en utredning som finge sitta väldigt länge. I det sammanhanget tänker jag ta upp och bemöta något av vad de borgerliga och de kommunistiska inledarna har sagt, närmast då på de områden som det tillkommer mig att behandla. Herr Rune Gustavsson i Alvesta hade ett långt citat ur en motion av centerpartiet 1962 och menade ungefär som så att man från vårt håll har sagt att centern inte har ägnat miljöfrågorna någon uppmärksamhet. Vad vi har sagt i den debatten är egentligen det att centerpartiets motion från 1962 inte innehöll något om den yttre miljön. Det är ju det som centerpartiet har gjort så stort nummer av. Men med anledning av det citat som herr vice ordföranden i utskottet anförde vill jag säga att det är bra med allmänna talesätt och fina deklarationer; det viktigaste är dock att man åstadkommer förbättringar och förändringar på det verkliga området som arbetslivet utgör. Jag skall inte ge mig ut för att misstänkliggöra några centerföretagare, men faktum är att enligt valstatistiken har centerpartiet fått väldigt många företagarröster. Hur ser det ut på de arbetsplatserna, herr Gustavsson? Det är gärningarna som är det väsentliga. Orden väger egentligen inte så förfärligt mycket. Sedan säger herr vice ordföranden i utskottet att det har förekommit många försummelser på miljöområdet och att hela den här reformen kostar pengar. Jag är fullt medveten om att stora pengar måste satsas för att man skall åstadkomma förbättringar. Men när man talar om försummelser får man ändå inte glömma att lägga ansvaret där det hör hemma: hos arbetsgivarna som kämpat emot en förbättring av arbetsmiljön. Detta är det centrala. Det är ju därom som kampen står och har stått genom åren. De som haft och har kontakter med fackföreningsrörelsen vet ju att det varit en våldsam kamp för att åstadkomma förbättringar, men man har inte alltid haft möjligheter att genomföra dem. Sedan ett par ord till herr Norrby i Åkersberga, som säger att folkpartiet skulle ha helt andra och högre politiska ambitioner än vad utskottet har. Om utskottet sade herr Norrby att vi skulle på ett skrattretande sätt ha följt propositionen. Jag tycker, herr Norrby, att även en folkpartist skall beredas några glädjeämnen. Det kan väl behövas i dessa dagar, men att komma och säga att folkpartiet skulle vara något de högre ambitionernas parti när det gäller arbetsmiljön, ja herr Norrby, det är med förlov sagt minst en överdrift. Arbetsmiljöutredningen har i sina direktiv fått alla tänkbara möjligheter att lösa de stora frågor som den har sig förelagda. Men utredningen är inte hjälpt av ett allmänt uttalande i stil med det som folkpartiet vill åstadkomma. Jag kan inte underlåta att göra en enda liten reflexion. Hur skulle det ha sett ut i dag om man haft en borgerlig majoritet som hade bestämt utvecklingen på arbetsmiljöområdet? Jag ställer bara frågan, herr Norrby. Det kanske kan ge anledning till någon form av självrannsakan. Herr Åkerlind säger att det är viktigt att skyddsombuden får sin ställning förstärkt. Det är klart att jag inte gör herr Åkerlind ansvarig för vad som skrivs i tidningen Arbetsgivaren, men jag kan inte underlåta att i det sammanhanget citera ur en debattartikel just i tidningen Arbetsgivaren beträffande tillsättningen av skyddsombud. Herr Åkerlind berörde ju den punkten i sitt anförande. I artikeln, som var införd den I november 1973, sägs bl.a.: ”Däremot tror jag att både arbetsledarna och skyddsombuden i många fall är för dåligt utbildade. På arbetsledarsidan är det väl egentligen bara en fråga om att öka och intensifiera den utbildningen. För skyddsombuden är det dock inte så enkelt. Så länge fackföreningarna envisas med att välja sina skyddsombud på det sätt de gör, nämligen genom omröstningar enligt principer, som man med litet snällt överseende kan kalla demokratiliknande, så blir aldrig eller nästan aldrig rätt man eller kvinna vald till uppgiften. Det är i de flesta fall något av en popularitetsomröstning och medlemmarna har nog inte alls klart för sig hur allvarlig frågan är. Under mer än 20 år i olika LO-förbund har jag aldrig hört någon nämna skyddsombudskandidaternas kvalifikationer att sköta skyddsombudsjobbet. De enda kvalifikationer som nämnts är om han har varit aktiv och gått på möten, om han har varit socialist och om kamraterna tycker att han är en bra kompis. Han är i regel också för bra kompis för att kunna säga åt sina kamrater när de gör fel.” Ja, man kan inte lasta herr Åkerlind för detta citat, men herr Åkerlind var inne på liknande tongångar, även om han naturligtvis inte uttryckte det så drastiskt som skribenten i Arbetsgivaren. Det är väl ändå våldsamma överdrifter när man försöker insinuera att skyddsombuden inte skulle vara pålitliga. Jag vågar säga, utgående från den erfarenhet jag har av de skyddsombud jag känner, att det är verkligt omdömesgillt folk som man placerat på dessa poster. Det är närmast en skymf mot det enorma arbete som skyddsombuden gör och har gjort att man skall behöva läsa något sådant som detta i en tidning för de svenska arbetsgivarna. Men det kanske på sitt sätt ändå speglar bilden av hur svårt det är för människorna på arbetsplatserna att vinna gehör för sina krav på en bättre arbetsmiljö. Så några ord till herr Hagberg, som säger att regeringen inte kunnat tillgodose alla önskemål som finns. Nej, självfallet inte. Utredningen fortsätter. De förslag som vi har oss förelagda i dag är bara en etapp, men en viktig etapp, i skapandet av en bättre arbetsmiljö i vårt land. Jag hänvisar härvidlag till vad utskottet i sitt betänkande säger om det fortsatta reformarbetet: ”Arbetsmiljöutredningen kommer i sitt fortsatta arbete att fullfölja översynen av arbetarskyddslagstiftningen med sikte på en helt ny lag om arbetsmiljön. Utredningens direktiv, som är mycket vittgående, har till syfte att vi skall få till stånd en lagstiftning som svarar mot en breddad målsättning för arbetarskyddet.” Det finns alltså en klart angiven målsättning, som jag hoppas att vi så snart som det över huvud taget är möjligt skall kunna fullfölja. Det finns ingen motsatsställning mellan mig och herr Hagberg i detta fall. Jag har en lika intensiv och het vilja att försöka åstadkomma bättre resultat på arbetsmiljöområdet som herr Hagberg. Herr Hagberg sade också att kommunisterna 1971 var oroade för vad som skulle hända och att utskottets ordförande då nonchalerade den kommunistiska motionen. Nej, herr Hagberg, jag har aldrig nonchalerat någonting när det gäller arbetsmiljön. Men vi har klara regler för hur vi skall bedriva arbetet här i huset. En stor statlig utredning är på gång som har tagit till sin uppgift att verkligen grundligt gå igenom hela frågekomplexet. Det skulle därför vara orimligt att bryta ut vissa ting. Frågorna måste ses som en helhet. Därför kan herr Hagberg aldrig göra gällande att jag nonchalerat arbetsmiljöfrågan. Vi måste ta fasta på det arbete som pågår och avvakta de resultat som det kan leda till. Vidare säger herr Hagberg att man inte kan nå längre än vad arbetsgivarna tillåter. Det är ju en helt felaktig bild som herr Hagberg ger av det arbete som man på fackligt håll och inom den socialdemokratiska rörelsen utför. Tror herr Hagberg att Landsorganisationen och dess förbund tar lätt på frågan och låter arbetsgivarna ensamma bestämma? Tror herr Hagberg att socialdemokratin skulle vara mindre intresserad av att lösa arbetsmiljöfrågan än vänsterpartiet kommunisterna? Det är en helt orimlig slutsats som herr Hagberg drar. Herr Hagberg talade vidare om forskningen och om yrkesinspektionen, och ansåg att det var fel på nästan allting. Men det sitter ju en utredning som har en mängd av uppgifter att lösa framöver, och man måste förbättra tingen steg för steg. När det gäller bl.a. yrkesinspektionen och forskningen blir det en stark utbyggnad, så herr Hagbergs oro är obefogad. Låt mig gå vidare bland reservationerna! Beträffande reservationen 2 om det fortsatta reformarbetet råder det i sak ingen skillnad mellan herr Hagberg och den socialdemokratiska delen av utskottet, men eftersom reservationen i likhet med utskottets förslag inte innebär någon tillstyrkan av vidgade direktiv har jag ingen anledning att ytterligare kommentera den. I reservationen 3 begär centeroch folkpartirepresentanterna förtursbehandling inom arbetsmiljöutredningen av frågorna om bättre kontroll av kemiska ämnen och åtgärder mot buller. Herr Hagberg yrkar i reservationen 4 på förtur för behandlingen av frågan om de hygieniska gränsvärdena. Beträffande den saken anförde han att Sovjetunionen och Förenta staterna — det var i och för sig en intressant konstellation — har lagar på det här området. Men, herr Hagberg, de har olika lagar. Vilken skall vi följa av dem? Eftersom vi har ett eget lagstiftningsarbete och inte behöver snegla vare sig på Sovjetunionen eller på Amerika, får herr Hagberg ge sig till tåls till dess att utredningen är klar med sitt arbete. Om man ger förtur åt något, herr Hagberg, innebär det ju att andra ting kommer i efterhand. Jag vill beteckna hela detta frågekomplex som så viktigt att det skulle vara oriktigt om riksdagen beslöt att ge förtur åt vissa speciella delar — de må vara hur väsentliga som helst, men hela området är väsentligt, och utifrån den utgångspunkten skulle det vara orimligt att ge förtur åt någon del. Reservationen 5 rör frågan om stimulansåtgärder på arbetsmiljöområdet. I sak betyder det att man vill ha statsbidrag för att förbättra arbetsmiljön inom industrin. Men reservationen är kluven; det är ofta så inom mittenpartierna. Först säger man: ”Arbetsplatsernas iordningställande är ett naturligt inslag i företagens produktionskostnader — — Man vill också att ”samhället ställer krav på företagen från ärbetsimiljösynpunkt vid lån eller bidrag ur olika statliga fonder”. Men sedan slutar reservationen med ett yrkande på stimulansåtgärder för att komma till rätta med de existerande arbetsmiljöproblemen. Såväl arbetsmiljöutredningen som socialministern och utskottsmajoriteten avvisar tanken på särskilda stimulansbidrag. Kostnaderna för en förbättrad arbetsmiljö måste ligga hos företagen. Denna uppfattning är enstämmig hos både arbetstagarna och arbetsgivarnas organisationer. Reservationerna 19 och 20 gäller inrättande av en professur i arbetsmiljöforskning. Här understryker utskottsmajoriteten att ”arbetsmiljöforskningen inte är något avgränsat forskningsområde utan i stället sträcker sig över åtskilliga vetenskapliga discipliner där medicinskt, tekniskt, naturvetenskapligt och beteendevetenskapligt skolade krafter samarbetar”. Universitetkanslersämbetet har lagt fram förslag om att en arbetsvetenskaplig utbildning skall förläggas till Luleå, och det förslaget prövas i anslutning till budgetbehandlingen inför nästa budgetår. Under det arbetet skall man också pröva förslaget om två nya professurer på det arbetsvetenskapliga området. Det är skälet till att vi inte kan tillmötesgå vare sig den borgerliga reservationen eller herr Dahlbergs. I reservationen 21 yrkar centern och folkpartiet på statsbidrag för den kommunala arbetarskyddstillsynen. Utskottsmajoriteten hänvisade här — enligt mitt förmenande på starka grunder — till att den sittande kommunalekonomiska utredningen skall syssla med dessa frågor. Vi kan inte införa statsbidrag innan utredningen är klar, om vi nu skall ha några statsbidrag. I det sammanhanget vill jag erinra om vad utskottet skriver med anledning av motion av herr Alf Pettersson i Malmö m.fl., nämligen att det ”är av vikt att den kommunala tillsynen ägnas stor uppmärksamhet vid utarbetandet av närmare föreskrifter för tillsynsorganisationen”. I reservation 22 behandlas den framtida indelningen av landet i yrkesinspektionsdistrikt, och här anför utskottet kort och gott att man måste avvakta de utredningar som pågår på bl.a. länsberedningsområdet. I reservation 31 talar man om beaktandet av vissa arbetsmiljöfaktorer vid den statliga upphandlingen. Utskottet hänvisar här till att statens uppgift i första hand skall gälla bl.a. teknisk utveckling och lagstiftning, och utskottet avstyrker därför förslaget. Slutligen ställde herr Hagberg en fråga, om socialdemokratin är beredd att snarast åstadkomma åtgärder på arbetsmiljöområdet, och herr Hagberg räknade upp en del saker. På det vill jag bara svara att socialdemokratin kommer med all kraft att verka för en i alla avseenden förbättrad arbetsmiljölagstiftning. Vi kommer att göra allt för att förverkliga detta krav. Jag skulle kunna ställa en motfråga till herr Hagberg: Hur vore det om arbetsplatsernas folk bara skulle lita på vänsterpartiet kommunisterna när det gäller att åstadkomma en förbättring av arbetsmiljön? Då skulle man inte nå så förfärligt långt. Men vi är beredda att sätta in alla krafter som är möjliga för att just på detta område, som är ett av våra viktigaste när det gäller att åstadkomma en förnyelse av arbetslivet, genomföra de förbättringar som vi anser nödvändiga. Det är ett av villkoren för att vi skall kunna fortsätta med det verkliga demokratiseringsarbetet i vårt land. Herr talman! Jag ber att på alla punkter få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Utskottets ordförande gjorde gällande att de reservationer som här föreligger är ett sätt för de borgerliga att kamouflera vissa saker. Ja, då torde herr Göran Karlsson ha läst mycket dåligt, för vi är överens om det väsentliga i propositionen, och vad reservationerna från vårt håll innehåller är sådana förslag som går utöver propositionen och är mera inriktade på framtiden. Sedan säger Göran Karlsson att med all respekt för parlamentariker i en utredning så tror han inte på vårt förslag om parlamentarikerrepresentation. Göran Karlsson är ju en gammal utredningshäst, och jag beklagar om han har så dåliga erfarenheter av sina insatser som parlamentariker i utredningar. Jag är medveten om att det är mycket duktigt folk i dessa utredningar, men jag tror det vore värdefullt att det även kom in parlamentariker. Vi diskuterar ju här det väsentliga i att de anställda verkligen får möjligheter att påverka sin situation. Jag tror också att det är viktigt att parlamentariker, som jag förutsätter har kontakt med verkligheten, kommer in på utredningsstadiet. De motioner vi har väckt här innebär, som jag sade, yrkande på en bättre helhetssyn, mera långsiktiga reformer på arbetsmiljöområdet. I fråga om den här motionen från 1962 som jag citerade, herr Göran Karlsson, sade jag att det ofta i debatten har gjorts gällande från socialdemokraternas sida att den motionen inte innebär ett ord om arbetsmiljö. Det är det avsnittet jag har tagit upp, och det är den frågan som vi här har diskuterat. Vi begärde den gången — om Göran Karlsson kommer ihåg vad reservationen innehöll i anledning av den motionen — att vi skulle få fram ett miljöpolitiskt handlingsprogram som omfattade hela det här fältet. Det är gärningarna som är väsentliga, säger Göran Karlsson, och det är riktigt. Göran Karlsson kan inte bortförklara centerns arbete under årens lopp i riksdagen för bättre miljö. Sedan vill Göran Karlsson göra gällande att det finns företagare som har röstat på centern och som har företag med dålig miljö. Ja, jag tror att Göran Karlsson kan gå och titta även på andra områden. Det finns säkert företagare som har röstat på socialdemokraterna och som har företag där miljön inte är den bästa. Göran Karlsson talar om kluvenhet när det gäller insatser på den ekonomiska sidan. Nej, Göran Karlsson, vi har knutit an till propositionen 165, som finansministern framlagt denna höst, och vi vill bara gå vidare och säga: Vi anser det lika viktigt med insatser innanför fabriksportarna som utanför.

Herr talman! Utskottsordföranden sade att den här propositionen representerar det första stora greppet på arbetsmiljöområdet, och det kan man möjligen hålla med om. Men att sedan gå vidare och hävda att ansvaret för försummelserna ligger hos arbetsgivarna och att det är fel att säga att man inte kan nå längre än arbetsgivarna tillåter tyder på att man först under de allra senaste åren från socialdemokratiskt håll har ägnat vederbörlig uppmärksamhet åt arbetsmiljöfrågorna. Vi har en arbetarskyddslag som är 23 år gammal och som i dag inte tillämpas i praktiken i många fall, och tillsynsansvaret ligger inte hos arbetsgivarna utan hos staten. Staten är ju också en viktig arbetsgivare här i landet. Som vanligt är jag, herr talman, ytterst imponerad av den fantastiska självkritik som herr Karlsson i Huskvarna visar. Han har suttit i upp till sex statliga utredningar på en gång och säger att en parlamentariker kan minsann inte tillföra en statlig utredning någonting — det sitter redan kunnigt folk i utredningen! Men det handlar ju, som jag har sagt tidigare, inte om att sätta in experter; det handlar om att sätta in politiker som kan redan från början i utredningsarbetet prioritera de här frågorna på det sätt som är motiverat. I utskottsbetänkandet talas om — och herr ordföranden i utskottet talade också om det — att vidga utredningens direktiv, samtidigt som man säger att direktiven räcker för de krav som här har ställts, bl.a. från folkpartihåll. Vilket väljer man nu? Är det tidsödande att genomföra utredningen enligt direktiven? O.K. — det kan vi tro på. Men man kan väl där inte avvisa kraven på tilläggsdirektiv, när man redan har delat upp utredningsarbetet i etapper. På det viset kan man ju göra även i fortsättningen. Det är beträffande kommunernas ekonomiska resurser anledning att understryka vad jag tidigare har sagt: Kommunerna måste redan nu få ett principbesked om full kostnadstäckning för att omedelbart när den nya lagen träder i kraft kunna satsa på en utbyggnad av den kommunala tillsynen. Det här får inte ligga och vänta på den kommunalekonomiska utredningen. Det innebär ju att man inte satsar de resurser som behövs på den praktiska tillsynen ute på fältet tillräckligt snabbt, därför att kommunerna väntar på besked från staten i kostnadsfrågan. När det gäller reservationen 31 menar herr Karlsson i Huskvarna att staten skall avstå från sina möjligheter att styra den tekniska utvecklingen i specifikationer vid upphandling av statliga varor. Det är ett mycket anmärkningsvärt uttalande.

Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna bemötte bl.a. vad jag sade och vad vi reserverat oss för när det gäller utseende av skyddsombud. Jag trodde först att herr Karlsson i Huskvarna idkade högläsning ur tidningen Arbetsgivaren för att styrka departementschefens och utskottsmajoritetens förslag i fråga om utseende av skyddsombud. Men sedan fann jag att herr Karlsson angriper mig och hävdar att jag står på samma linje som den som skrivit den här artikeln. Jag har inte själv läst artikeln i tidningen Arbetsgivaren som herr Karlsson läste upp en del av. Av herr Karlssons citat framgick emellertid klart att författaren är motståndare till att de berörda arbetstagarna skall ha omröstning om vem som skall vara skyddsombud, och författaren menar tydligen att skyddsombud bör utses centralt. Därmed är ju resonemanget ett stöd för herr Karlssons i Huskvarna uppfattning. Men vad herr Karlsson här läste upp står ju i motsatsställning till den moderata reservationen om att skyddsombud skall utses först efter förslag av berörda arbetstagare. Slutligen sade herr Karlsson att man från oppositionen inte har vågat gå emot huvudlinjerna i propositionen. Jag fäste mig särskilt vid detta uttryck, ”vågat”. Man kan ju inte gå emot sådant som man tidigare har talat för. Jag vill bara hänvisa till vad vi har sagt i debatterna i dessa frågor tidigare år.

Herr talman! De borgerliga och socialdemokraterna ansluter sig till huvudlinjen i regeringens proposition, medan vi har gått emot huvudlinjen i förslaget. Som vi ser det bygger man här på en felaktig plattform. I 39 §, målsättningsparagrafen, sägs nämligen: ”Arbetsgivare och arbetstagare skola samverka för att åstadkomma sunda och säkra arbetsförhållanden.” Men erfarenheterna under årtionden säger att denna samverkan inte ger något resultat utan att det är maktbefogenheter vi måste ge de arbetande. Vi går därför emot huvudlinjen i regeringens proposition när det gäller att vidta åtgärder för en bättre arbetsmiljö. Därför menar vi också att så länge man samverkar och inte ger arbetarna de maktbefogenheter de bör ha kommer vi heller inte längre än vad arbetsköparna vill. Arbetsgivarna sätter sig då på bakhasorna och man kommer ingenstans. Men det finns en del stridbara fackorganisationer, som tack vare att de sätter makt bakom orden också kommer längre. Vi har exempel på det från de senaste åren. Vad beträffar 1971 missförstod herr Göran Karlsson mig. Det var inte vår motion jag talade om, utan det var ryktena att LO och SAF skulle vara överens i utredningen innan något förslag lades fram. Så har det ju också blivit. Nu är man överens. LO har inte drivit någon särlinje. Och alla som har någon erfarenhet av SAF:s inställning vet ju vilken linje man där har drivit. Det var dessa oroväckande tendenser de slog larm om, och där har vi ju fått rätt nu. När det sedan gäller de hygieniska gränsvärdena är det viktigaste i dag att stödja skyddsombudens förslag till åtgärder och att verkligen slå fast hur en arbetsplats skall vara utformad. Arbetsmiljöutredningen säger att det är så svårt att fastställa dessa saker, så där skall det bara finnas rekommendationer. Men om vi ser på förhållandena i Sovjetunionen eller i Amerika, så skall vi finna att man där har detaljerade bestämmelser om hur en arbetsplats skall se ut. Det visar ju att vi här i Sverige ligger långt efter de båda länderna på detta område. Här skall vi samarbeta om hur en arbetsplats skall se ut. Om vi har en politisk arbetarrörelse som vill någonting, så skall väl den fastställa hur arbetsplatsen skall se ut, inte hänvisa till en utredning. Slutligen vill jag svara på den motfråga som här framställdes huruvida arbetarna kunde lita på vänsterpartiet kommunisterna. Ja, det kan de göra. Och vi hoppas ännu — jag säger ännu — att socialdemokratin också följer oss. Då kan arbetarna lita på oss.

Herr talman! Arbetarna följde socialdemokratin i det senaste valet, herr Hagberg, och vi ämnar verkligen infria deras förväntningar på oss. Och vad ryktena 1971 angår tycker jag det är egendomligt att rykten skulle kunna ge anledning till påståendena att utskottets ordförande nonchalerade vad herr Hagberg anförde i det sammanhanget. Till herr Gustavsson i Alvesta vill jag säga att mina erfarenheter från det parlamentariska utredningsarbetet inte är dåliga. Det skulle jag kunna vittna om. Men vad jag klart ville säga ifrån var att inte kan man förändra arbetsmiljöutredningens arbetssätt och göra det mera effektivt genom att insätta parlamentariker i utredningen. Det är något helt annat. Den omdiskuterade motionen från 1962 gällde, herr Rune Gustavsson, den inre arbetsmiljön, men ni har gett sken av att den gällde den yttre arbetsmiljön och levt högt på det under de år som gått — alltför högt enligt mitt förmenande. Man säger att det är viktigt att det sker förbättringar på arbetsplatserna men att det är staten som skall betala dem, trots att såväl utredningen som arbetstagare och arbetsgivare är överens om att det är produktionen som skall betala kostnaderna för en förbättrad arbetsmiljö. Det finns ingen anledning att låta samhället gå in och klara den delen via statsbidrag. Herr Norrby i Åkersberga talar om att ansvaret för hur arbetsplatserna ser ut vilar på den lagstiftning som finns. Ja, herr Norrby, vi skulle ha velat ha en förbättrad lagstiftning tidigare. Men man skall inte undanskymma att det har skett förbättringar under de år som har gått, även om de inte varit tillräckliga. Nu tar vi det krafttag som behövs i den första etappen, och sedan kommer vi tillbaka. När det gäller kommunerna vill jag klart deklarera att de genom storkommunerna fått förbättrade möjligheter att arbeta. Nu har man stora kommuner med stora resurser. Då vore det egendomligt om de inte skulle kunna klara den tillsyn som ankommer på dem. Till herr Åkerlind vill jag bara säga att jag inte har sagt att herr Åkerlind kan göras ansvarig för den inställning i tidningen Arbetsgivaren, som jag refererade. Men man kan, herr Åkerlind, inte komma ifrån att det finns ett visst samband mellan moderata samlingspartiet och Arbetsgivareföreningen.
Herr talman! När det gäller ryktena från 1971 är det inte bara fråga om ett yttrande utan också om den vaksamhet som ett utskott kan ådagalägga när en utredning visar sådana samarbetssträvanden. Företräder man en politisk riktning som enligt vad man säger vill gå mycket långt i vissa hänseenden, tycker jag man skall ta allvarligt på sådana saker. Frågan är väl vad arbetarna kan lita på. Jag har här andra lagutskottets utlåtande från 1967. Vårt parti krävde redan då att man skulle uppmärksamma frågorna om hygieniska gränsvärden och liknande. Utskottet var väldigt undfallande på den tiden. Om det fanns behov av preciserade föreskrifter så skulle den uppgiften ankomma på arbetarskyddsstyrelsen. Utskottet förutsatte emellertid att arbetarskyddsstyrelsen fortlöpande följde utvecklingen. Det har nu gått sex år. Vi har fortfarande inte fått dessa väsentliga regler för hygieniska gränsvärden på arbetsplatserna. Och det talas fortfarande om att vänta på utredningar. Då blir man betänksam, allra helst när man ser de arbetare som får stå i detta damm och denna rök. Jag tycker därför att regeringspartiets målsättning i fråga om takten är väldigt låg.

Herr talman! Jag skall bara hänvisa till de folkpartimotioner som riksdagen har avslagit tidigare och som efter hand har kommit igen i form av regeringsförslag eller andra initiativ från regeringens sida. Om vi läser i facit finner vi att det inte skulle ha gått långsammare om vi haft en borgerlig regering. Vi kan t.o.m. läsa i facit från 1951 och konstatera att en folkpartimotion om det som vi i dag kallar arbetsmiljöforskning då blev bifallen av riksdagen, men åtgärderna som riksdagen då begärde vidtogs aldrig av den sittande regeringen, alltså socialdemokraterna. När det sedan gäller frågan om förtur för åtgärder avseende kemiska ämnen och buller på arbetsplatserna säger herr Karlsson i Huskvarna: Vi får ge oss till tåls tills utredningen är klar. Det finns alltså två skilda ambitionsnivåer i den här viktiga frågan. Den ena innebär att man skall ge förtur, den andra att man skall ge sig till tåls tills utredningen är klar. Det finns således två skilda målsättningar när det gäller snabbheten i förbättringen av arbetsmiljön. Det nu anförda ger kanske litet fylligare innehåll åt det jag sade tidigare om olika ambitionsnivåer. Här finns alltså en högre ambitionsnivå klart dokumenterad från reservanternas sida på flera konkreta punkter.

Herr talman! Herr Göran Karlsson talade om kluvenhet i sitt första anförande. Men skall man göra det kommer man tillbaka till herr Karlssons inlägg när det gäller frågan om det parlamentariska inslaget. Nu erkänner herr Karlsson att han har goda erfarenheter från det parlamentariska utredningsarbetet. Varför kan inte herr Karlsson tänka sig att även andra personer skulle kunna göra insatser i en utredning, och varför kan herr Karlsson inte tänka sig att de skulle kunna göra insatser i denna miljöutredning? Jag förstår inte det resonemanget. Vidare förstår jag att motionen från 1962 är litet svår att smälta, eftersom herr Göran Karlsson under årens lopp har gått emot de miljökrav vi har ställt. Vi har talat om arbetsmiljö och krävt en utredning just för att inom miljöområdet få fram en helhetssyn.

När det sedan gäller frågan om kommunernas tillsyn har vi ansett att statsbidrag bör utgå. Vi har där samma synpunkter som LO har fört till torgs, nämligen att de här frågorna är så viktiga att tillsynsmyndigheterna måste få tillräckliga resurser att arbeta med. Vidare har vi den uppfattningen — som vi har gett till känna i en reservation — att det är värdefullt att få en distriktsindelning som ansluter sig till länsindelningen, eftersom det därigenom skulle bli större möjligheter för yrkesinspektionen att direkt påverka och följa med i arbetet.

Herr talman! I den fråga som herr Karlsson i Huskvarna och jag nu diskuterat, nämligen hur skyddsombuden skall väljas, finns det alldeles tydligt ett klart samband mellan Arbetsgivareföreningens uppfattning såsom den tar sig uttryck i den artikel som herr Göran Karlsson citerade ur och herr Karlssons egen uppfattning. Båda vill centralisera valen av skyddsombud. Vi framför i den moderata reservationen den uppfattningen att de berörda arbetstagarna skall ha större inflytande på dessa val.
Herr talman Till herr Åkerlind vill jag säga att det måste tillkomma fackföreningsrörelsen själv att utan påpekande från vare sig riksdag eller moderata motionärer bestämma vilka man vill ha som skyddsombud. Med anledning av vad vice ordföranden i utskottet sade beträffande den parlamentariska utredningen vill jag bara påpeka att det finns utredningar där bara parlamentariker är med, och det innebär i så fall att utredningsarbetet skall drivas på det sättet. Men här är en utredning på gång som vi alla är angelägna om att genomföra så snart som möjligt för att man skall kunna åstadkomma en bättre arbetsmiljö, och jag påstår att den utredningen inte skulle gå snabbare, utan i stället ta längre tid, om vi skulle låta även parlamentariker delta i arbetet. Vad beträffar herr Norrbys i Åkersberga resonemang angående ambitionsnivån — jag kan i det sammanhanget också ta upp vad herr Hagberg sade — skulle jag vilja ställa den naturliga frågan: När ni nu begär förtur för vissa saker såsom gränsvärden och halter av kemiska ämnen, vilket avsnitt i utredningen vill ni då skjuta åt sidan? Det innebär nämligen att ni måste skjuta andra utredningsfrågor åt sidan. Vilka områden tycker ni inte bör prioriteras i utredningen? Det går inte att säga, herr Norrby, att ambitionsnivån är hög bara därför att man vill bryta loss en detalj och ange att den är viktigast. Hur viktiga gränsvärdena och kontrollerna än är måste man ändå ha hela utredningen färdig innan man kan ta ställning. Detta borde vara begripligt för herrarna. Sedan bara några få ord till herr Hagberg, som säger att man i Amerika och i Sovjet har klara bestämmelser beträffande gränsvärden och annat. Menar då herr Hagberg att arbetsmiljön exempelvis i Amerika skulle vara så mycket bättre än här i Sverige? Jag behöver bara ställa den frågan för att herr Hagberg skall förstå hur orimlig hans bevisföring i detta fall är. Vi håller på att utreda frågan i Sverige. Vi hoppas att utredningen skall bli färdig så snart som möjligt, men vi hoppas också att den skall ge sådana resultat, att vår arbetsmiljö när det gäller gränsvärdena blir bättre än vad arbetsmiljön är i både Sovjet och Amerika. Trots den ofullständighet som i dag vidlåder de svenska förhållandena är läget kanske rent av bättre här än i de länder som herr Hagberg åberopade.

Herr talman! Jag skall här kommentera några reservationer som är fogade till socialutskottets betänkande nr 25. I reservationen 6 tas frågan upp om arbetstagarnas inflytande på utformningen av arbetsmiljön. Man säger att arbetstagarna bör ges en position som jämställer dem med arbetsgivarna. Jag instämmer gärna i denna uppfattning. I det förslag till ny arbetsmiljölag som vi nu behandlar har betydande förskjutningar i parternas positioner skett. Nämnas kan skyddsombudens ställning. Reservanterna anser att huvudansvaret för arbetsmiljöfrågorna bör ligga på företagsnämnderna. Arbetsmiljöutredningen har ingående behandlat dessa frågor. Man kom därvid fram till följande slutsats: Huvudmannaskapet för arbetsmiljöfrågorna bör ligga på skyddskommittén. Detta förslag återfinns också i propositionen. Skyddskommittén skall ha sådan sammansättning att den kan arbeta smidigt och utan alltför mycket formaliteter. Arbetsgivarens företrädare bör ha tillräckliga beslutsbefogenheter. Om man vid en lokal bedömning finner det lämpligt att företagsnämnden handlägger arbetarskyddsfrågor, strider detta inte mot vare sig utredningen eller propositionen, men skall företagsnämnd ersätta skyddskommitté, förutsätts att nämnden inrymmer de ledamöter som bör ingå i skyddskommittén. Det finns dock inte något som talar för att ett effektivare arbetarskydd skulle uppnås genom att företagsnämnden görs ansvarig för detta arbete. Jag yrkar därför avslag på reservationen 6. I reservationen 11 tas frågan om majoritet för de anställda i skyddskommittéerna upp. Reservanten anser att de anställda alltid skall ha majoritet i skyddskommittéerna för att därigenom kunna stärka sin maktställning. Utskottet menar att en förutsättning för ett fullgott arbetarskydd är att det sker i samverkan på våra arbetsplatser. Vi är inte nöjda med maktfördelningen på arbetsplatserna. Den s.k. §32 utredningen har till uppgift att se över dessa frågor. Vi bör därför avvakta dess betänkande. I skyddskommittéerna överlägger representanter för arbetstagarna och arbetsgivarna i de frågor som ligger inom deras kompetensområde. Om parterna därvid ej kan enas föreslås att frågan utan dröjsmål hänskjuts till yrkesinspektionen, om någon ledamot så begär. Med denna bestämmelse, som gör att varje ledamot kan hänskjuta frågan till yrkesinspektionen, anser utskottet att det inte finns anledning att författningsvägen reglera hur många företrädare för arbetstagare och arbetsgivare som skall utses. Utskottet anser vidare att planering och inriktning av företagshälsovårdens arbete bör ske inom skyddskommittén. Jag yrkar avslag på reservationerna 11 och 13. I reservationen 14 behandlas frågan om tystnadsplikt för bl.a. skyddsombud och ledamot av skyddskommitté. Utskottet anser i likhet med utredningen och propositionen att en begränsad tystnadsplikt kan vara berättigad. Dessa ledamöter kan agera fritt och får samråda med styrelsen för den fackliga organisationen samt med yrkesinspektionen. Jag yrkar avslag på reservationen 14. Reservationen 23 behandlar frågan om obligatorisk företagshälsovård. Denna fråga har vid flera tillfällen tidigare behandlats av denna kammare, varför jag kan fatta mig kort. LO och SAF är överens om att utbyggnadstakten är avhängig av personalresurserna, Vi har brist på läkare med utbildning i arbetsmedicin och på skyddsingenjörer. Den medicinska och tekniska delen av företagshälsovården är lika viktiga. Riksdagen har tidigare antagit ett program för flödet av personal till företagshälsovården. Vi påskyndar ej utbyggnaden av företagshälsovården genom ett principbeslut i dag. Vid prioritering bör hänsyn också tas till den övriga sjukvården. Jag yrkar avslag på reservationen 23. I reservationen 24 anser man att huvudmannaskapet för företagshälsovården skall överföras till landstingen. Inget hinder föreligger för landstingen att bedriva denna verksamhet. I överenskommelsen mellan LO och SAF och i propositionen anges olika modeller för hur företagshälsovårdens arbete kan organiseras. Man poängterar också vikten av att företagshälsovården utgör en integrerad del av företagets verksamhet. Utskottet anser ej att man skall lagstifta om huvudmannaskap för företagshälsovården. Denna fråga bör kunna lösas på det lokala planet, och man har där möjlighet att använda den modell som är lämpligast i varje särskilt fall. Jag yrkar avslag på reservationen 24. I reservationen 25 föreslås att företagsnämnderna får huvudansvaret för företagshälsovården. Utskottet anser att huvudansvaret för arbetarskyddet och arbetsmiljön bör ligga på skyddskommittén, och där har också företagshälsovården sin rätta plats. Det uppstår en rad praktiska svårigheter med att lägga det totala huvudansvaret för företagshälsovården på företagsnämnderna, t.ex. vid de företagshälsovårdscentraler som finns på många platser. Jag yrkar avslag på reservationen 25. Reservationen 26 tar upp frågan om företagshälsovården för egenföretagare och kräver en utredning. Jag vill gärna säga att detta inte är någon lätt fråga. Egenföretagarna kan dock själva ta initiativ för att lösa frågor som de anser vara väsentliga för dem. Möjligheter finns att komma in i befintliga och tillkommande företagshälsovårdscentraler. Frågan kan också lösas i samarbete med landstingen. En utredning är därför överflödig enligt utskottets mening. Under företagshälsovårdsdelegationen har regionala länsdelegationer bildats som skall kartlägga den företagshälsovård som finns inom länet. Man skall vidare stimulera aktiviteter och etableringsönskemål och främja tillkomsten av samarbetsöverenskommelser för gemensam användning av resurserna för företagshälsovården. Med hänvisning till dessa länsdelegationers arbete och till de möjligheter som finns att lösa dessa frågor yrkar jag avslag på reservationen 26. Herr talman! Jag yrkar bifall till vad socialutskottet hemställt på alla punkter i betänkandet 25.
Herr talman! I förra årets debatt om arbetsmiljön steg Kjell Nilsson i Växjö upp som utskottets talesman och instämde i stort sett i de synpunkter som jag då framförde på partiets vägnar. I år föreligger det ett förslag i dessa frågor, och då instämmer han plötsligt inte utan viker undan. Eftersom Kjell Nilsson och jag har i stort sett samma bakgrund och inte har suttit alltför många år i riksdagen och därför kommer ihåg arbetsplatsen, trodde jag att vi var överens om att det behövs maktbefogenheter, inte bara för skyddsombuden utan även för skyddskommittén. Att man skall samverka ger inte — det vet vi som tillhört skyddskommittéer — några resultat, och det kommer inte heller att ge några resultat med den skrivning som nu föreslås. Det är oerhört viktigt att arbetarna har majoritet i kommittéerna och har möjlighet att utfärda bestämmelser. Jag är förskräckt över Kjell Nilssons helomvändning i det här fallet. Ett skyddsombuds avbrytande av arbetet kan upphävas av yrkesinspektionen — en ledamot av skyddskommittén kan vända sig dit. Yrkesinspektionen är — efter vad jag förstår av remisserna och av mina kontakter med skyddsombud — väldigt illa sedd på grund av att den i de flesta fall uppfattas som företrädare för arbetsköparna. Nu vill Kjell Nilsson att vad som sägs av detta organ, som i stort sett rekryterar sitt folk snävt och efter arbetsköparvärderingar, skall vara det enda saliggörande när det gäller att bedöma arbetsplatsens utformning. Det är sannerligen en dålig väg att gå när man vill åstadkomma en bättre arbetsmiljö. Tystnadsplikten behöver jag inte säga så mycket om. Vi vill ha en klar bestämmelse om att detta inte i något fall förhindrar skyddsarbetet. Ledamöterna i skyddskommittén får inte hamna i samma situation som representanterna i bolagsstyrelserna. När det gäller företagshälsovården är det viktigt dels att denna bedrivs i landstingets regi, dels att skyddskommittén kan praktiskt handha denna verksamhet, framför allt i de större företagen. En skyddskommitté med majoritet för de anställda kan faktiskt styra företagshälsovården i helt andra banor än vad den arbetar efter i dag, t.ex. genom att man går ut i produktionen och ser till att människorna inte förslits i förtid. Någon sådan uppgift har företagshälsovården inte i dag med sin bundenhet till företagsledningen. Det behövs alltså en annan grundsyn än den Kjell Nilsson i dag företräder.

Herr talman! När det gäller företagsnämndens roll i det framtida arbetsmiljöarbetet är det uppenbart att herr Nilsson i Växjö inte motsätter sig en utveckling som innebär att företagsnämnden åtminstone får tjänstgöra som skyddskommitté. Jag skulle vilja fråga herr Nilsson om han är beredd att tillstyrka en utveckling av företagsnämnden mera allmänt, så att denna på längre sikt blir huvudinstans i arbetsmiljöfrågor.

Invändningen när det gäller de praktiska svårigheterna att ha företagsnämnden som huvudman för företagshälsovården i form av företagshälsovårdscentraler betraktar jag som den obotfärdiges förhinder. Svårare problem än så har vi klarat av i den representativa demokratin i det här landet. Den invändningen är inget argument.
Herr talman! Bara ett par ord till herr Nilsson i Växjö i anledning av hans yttrande beträffande reservationen 26, som gäller företagshälsovården för egenföretagare. Herr Nilsson framhöll att det är en mycket svårlöst fråga. Jag vill understryka detta, och just därför har vi ansett att man borde titta litet på denna sak för att få fram en lösning. Det rör sig om en stor företagargrupp med skiftande verksamhet. Jag har under flera år haft tillfälle att följa denna grupp. Jag har varit ledamot av försäkringskassans pensionsdelegation, och jag har i samband därmed förvånat mig över hur många människor det är som fått yrkesskador, utslitna ryggar och annat. Så har varit fallet just inom den här gruppen. Jag tror att det är mycket viktigt att man också får en lösning på detta problem. Jag är medveten om att herr Nilsson i Växjö här pekade på olika vägar att gå för att utnyttja möjligheterna bättre. Men jag tror ändå inte att det löser frågan på ett tillfredsställande sätt.
Herr talman! Under den diskussion som herr Hagberg hänvisade till sade jag att vi i vissa frågor hade samma uppfattning. Vi har ungefär samma bakgrund och ser likadant på dessa frågor. Det gör vi emellertid inte då det gäller skyddskommittén och maktställningen inom denna. Där har vi inte samma uppfattning, och jag har här aldrig hävdat att jag har haft samma mening som herr Hagberg. Med det förslag som föreligger i propositionen har arbetarna möjligheter att få ett verkligt inflytande. I praktiken är som regel arbetstagarna i majoritet i skyddskommittéerna. Jag har också en direkt avvikande uppfattning när det gäller hur man skall lösa arbetsmiljöfrågorna. Om vi skall nå fram till det mål vi har framför oss, vilket är viktigt, måste vi göra detta i samverkan med arbetsgivarna, Jag har sagt att vi inte är nöjda med maktfördelningen på arbetsplatserna, men § 32-utredningen skall se över dessa frågor. Till herr Norrby vill jag säga att det såväl i propositionen som i utskottsbetänkandet står att företagsnämnden i vissa fall kan överta skyddskommitténs arbete. Detta kan vara rimligt vid mindre företag, där man anser det vara en dubbelorganisation att ha både företagsnämnd och skyddskommitté. Men vid företag av större omfattning eller där större hälsorisker föreligger bör det finnas en skyddskommitté som ägnar sig helt åt dessa frågor. Men när det gäller den obligatoriska företagshälsovården anser vi inte att denna skall förbehållas enbart några anställda. Redan i LO-SAF-uppgörelsen säger man att det skall gälla samtliga anställda vid arbetsplatserna i den takt man har resurser för att genomföra den. När vi får sådana kan vi ju återkomma till frågan om ett obligatorium. Men huvudmannaskapet är besvärligt att lägga på företagsnämnderna. Vid t.ex. en företagshälsovårdscentral med 20—30 företag anslutna, skulle det bli 20-30 företagsnämnder som skulle sitta som huvudman. Vi måste nå fram till en annan lösning, en delegationsrätt eller något annat. Till herr Gustavsson i Alvesta vill jag säga att jag suttit i en företagshälsovårdscentrals styrelse i många år. Jag har inte varit med om att behandla någon framställning från en egenföretagare om att få komma in i denna företagshälsovårdscentral. Jag tycker att företagarna själva här kunde ta något litet initiativ. Jag vill också hänvisa till att vi inte behöver ha en utredning när länsdelegationerna har som uppgift att följa denna fråga och komma med förslag. Här finns möjligheter att under tiden partiellt lösa problemet.
Herr talman! Nu har också Kjell Nilsson i Växjö klart uttryckt att de som vill framföra sina problem i en skyddskommitté inte kan lita på de Det är inte fråga om någon maktställning utan det gäller att lösa problemen i samverkan. Man frågar då dem som råkat ut för rationaliseringar och dem som kommer att råka ut för rationaliseringar, omplaceringar och annat om de kan göra det. Många av de ”vilda” strejker som vi haft är inte vilda, de har betingats av att arbetsköparna vidtagit åtgärder som strider mot arbetarnas intressen. De har inte kunnat lösa något i samverkan. Därför måste man ge arbetarna maktbefogenheter så att de kan genomföra sina berättigade krav. Dessutom skulle en majoritet i en skyddskommitté betyda att företagshälsovårdens inriktning kunde läggas om. I stället för att ha som huvuduppgift att bara bota de människor som har blivit sjuka av arbetsmiljöerna skulle man kunna vända på det hela och låta företagshälsovården bota de sjuka arbetsmiljöerna så att man slipper så många sjuka människor. Den inriktningen har inte företagshälsovården i dag. En arbetarmajoritet i en skyddskommitté innebär emellertid en garanti för att dessa frågor förs fram.
Herr talman! Jag noterar att herr Nilsson i Växjö inte uttalar sig i principfrågan om företagsnämnden som ett framtida organ för arbetsmiljöfrågorna generellt sett. Herr Nilsson hänvisar till LO—SAF-överenskommelsen om företagshälsovård och menar tydligen därmed att ett principbeslut om obligatorisk företagshälsovård skulle vara onödigt. Nu ligger inte alla arbetstagare i det här landet inom LO-—-SAF-sektorn, det gör exempelvis inte de statligt och kommunalt anställda. Därför kan det behövas pådrivande principuttalanden från riksdagen för att få en tillräckligt snabb utveckling av företagshälsovården. Som långsiktig målsättning, herr talman, anser jag att obligatorisk företagshälsovård är lika självklar som vi i dag anser t.ex. semestern vara.
Herr talman! Jag har fortfarande uppfattningen, herr Hagberg, att en lösning av arbetsmiljöfrågorna, som är så väsentliga, måste ske i samverkan. Vi har varken råd eller möjligheter att försöka lösa dem genom något konfrontationsförfarande på arbetsplatserna. Det är inte rätta vägen. Vi har delade uppfattningar här och vi har det också när det gäller yrkesinspektionen. Det är inte min erfarenhet av yrkesinspektionens arbete att den står i motsatsställning till de löneanställda och deras intressen. I stället har jag den uppfattningen att yrkesinspektionen är en institution dit man kan gå för att få sina problem lösta. Detta accentueras ännu mer genom de nya bestämmelserna för rekrytering av folk till yrkesinspektionen och dess starka utbyggnad. När det gäller rationaliseringar på företagen och därmed sammanhängande frågor kommer § 32-utredningen med ett betänkande framöver om en demokratisering på arbetsplatserna. Jag kan dela uppfattningen att det behövs andra regler på detta område. Företagshälsovården botar endast de sjuka, säger herr Hagberg. Jag vet inte vilka erfarenheter han har gjort, men han måste ha arbetat på en plats där företagshälsovården fungerade mycket dåligt. Jag har den motsatta uppfattningen. Vid de företag där vår företagshälsovårdscentral arbetar har den ett mycket gott anseende hos de anställda. Det är ingalunda så att man endast ägnar sig åt att bota de sjuka. Halva tiden eller mer går åt till förebyggande hälsovård, och genom den tekniska delen av företagshälsovården har man på många punkter lyckats förändra arbetsmiljön. Jag tycker alltså detta är positivt för vårt arbete. Däremot har jag uppfattningen — det har jag också en gång skrivit en motion om — att vi bör ha ett större inflytande över inriktningen på företagshälsovården, men det åstadkommer vi inte genom de åtgärder som herrar Norrby och Hagberg föreslagit. Jag har inte sagt att det är överflödigt med ett obligatorium i fråga om företagshälsovård, utan jag har sagt att vi inte löser frågorna genom att i dag besluta om ett obligatorium. Vi kanske får anledning att fatta ett sådant beslut längre fram, men vi kan inte göra det i en situation där det inte finns personella resurser utan det bara skulle bli ett beslut på papperet, omöjligt att verkställa. Det vore meningslöst. Vi får i stället återkomma till de frågorna när det är bättre ställt på personalsidan.

Herr talman! Arbetslivets förnyelse är tydligen lika med samverkan. Allting skall vara samverkan, utom i ett fall: skyddsombuden skall få maktbefogenheter, men dessa skall inte sträcka sig hur långt som helst utan bara tills yrkesinspektionen säger nej. Ibland kan det finnas litet maktbefogenheter, i andra fall skall det vara samverkan. I konsekvens med herr Nordbergs anförande skulle man kanske ha väntat sig att han skulle yrka på att också avbrytande av arbete skulle ske i samverkan. Inkonsekvensen tycker jag är fullständig. Man vill ge litet här och där, men på andra ställen vill man inte. Dessutom skall omedelbar och allvarlig fara vara ett villkor för avbrytande av arbete. Jag nämnde redan i mitt första anförande att fastän det konstaterats att vi har smygande hälsorisker i vårt arbetsliv skall skyddsombuden begränsa sig till att avbryta arbete bara vid omedelbar och allvarlig fara. Det är ett resonemang som inte håller. En sådan rätt ger ju ingen större makt åt skyddsombuden. Dessutom skall frågan om avbrytande prövas och yrkesinspektionen skall komma och säga ja eller nej. Vi menar att det måste vara den lokala fackföreningen — de som jobbar på arbetsplatsen — som skall avgöra saken. Yrkesinspektionen har tillägnat sig den forskning och utbildning som domineras av arbetsköparnas synpunkter. I bakgrunden ligger effektivitets-, lönsamhetsoch produktivitetstänkandet i dagens samhälle, och det är icke till gagn för arbetarna. Tänk bara på arbetsintensiteten och ackordstempot! Med utbildningen är det samma sak. Den skall ske i samverkan. Men frågar man skyddsombuden, så vill de flesta av dem att den lokala fackföreningen skall ha hand om utbildningen, så att de får utbilda sig som de vill och inte, som det kan hända, tillsammans med företagsläkaren, som har en helt annan bakgrund. Herr Nordberg kunde kanske ha gjort som centerpartisten i utskottet. Han ville t.o.m. gå så långt i samverkan att han i referatet av vår motion ville ta bort ”arbetsköpare” och sätta dit ”arbetsgivare”. Så långt vill kanske inte socialdemokratin gå i samverkan, men inte är det långt ifrån.

Herr talman! Jag är inte nöjd med det svar som man har gett i betänkandet. Utskottet har helt bortsett från att man faktiskt genom en s.k. samarbetsgrupp, som tillsattes i maj 1972 och som kallade till ett sammanträde på Särö i juli 1972, träffat en överenskommelse med utvalda ombud. När SJ:s förvaltning och fackförbundet haft en samarbetsgrupp verksam i en och en halv månad var man redan beredd att fatta beslut om en försämring av arbetsmiljön för lokmännen. Det är klart att ni kan hänvisa till — och hoppas på — att man skall ta upp frågan om enmansarbetet över huvud taget. Men detta kommer naturligtvis att ta lång tid, och den proteststorm som kommer från lokmännen är helt befogad. Jag skulle kunna läsa upp flera uttalanden från protestmöten, där man också skrivit under petitioner om att man inte vill ha denna uppgörelse. Hur har den nu träffats? Har de berörda medlemmarna, som skall arbeta under de försämrade förhållandena, fått säga någonting i det här fallet? Naturligtvis inte — så går det ju inte till i dag inom svensk fackföreningsrörelse. Man tillsätter en samarbetsgrupp, och man kommer fram med ett förslag. Man väljer en snäv grupp representanter, och de träffar uppgörelse över huvudena på dem som drabbas av — som i det här fallet — en väsentlig försämring av både säkerhetsföreskrifter och arbetsmiljö. Jag kan inte riktigt förstå att man speciellt från socialdemokratiskt håll inte har sett mer allvarligt på detta och försökt ändra de missförhållanden som nu råder.

Herr talman! De åtgärder som vi från vpk föreslår menar vi skall ge förbättringar av arbetsmiljön i dag och även i framtiden. Vi menar att den första grunden är att man ger makt åt de anställda. Där vill regeringspartiet ha samverkan. Och det andra viktiga är att tala om hur arbetsplatsen ser ut och därmed fastställa gränsvärden och regler — även sådana regler att yrkesinspektionen har fasta normer att gå efter. Vi är positiva till att stoppa arbeten — det är bara det att vi inte tycker om de begränsningar som finns i det hela. Vi anser att det inte är förenligt med den makt arbetarna skall ha. Jag har själv som skyddsombud många gånger krävt att man skall kunna stoppa arbeten, och vi har flera gånger krävt det också här i riksdagen. Varje skyddsombud vet vad detta innebär — det betyder en påtryckning. Men skall yrkesinspektionen göra en dom av detta är jag rädd för att man förfuskar denna del av påtryckningsmedlen. Utbildningsverksamheten skall tydligen ske i samverkan, och man frågar sig hur långt denna samverkan skall gå. Är det bara på skyddsområdet som samverkan skall ske? Då kanske vi får uppleva den dag när fackliga ombudsmän utbildas tillsammans med arbetsköparna. Det är väl ändå en väg som man inte kan beträda. Och lika väl som man inte kan beträda den vägen tycker jag att man inte kan beträda en väg som innebär att utbildningen av skyddsombud sker i samverkan med arbetsköparna.

Herr talman! Frågan om åtgärder för att skapa en bättre arbetsmiljö, som behandlas i här förevarande betänkande, har tidigare berörts i hela sin vidd, varför jag skall begränsa mig till att kommentera vissa reservationer och utskottsmajoritetens skrivning på dessa punkter. I reservationen 16 berörs möjligheterna för majoriteten av anställda att påkalla undersökning av ämnen och material. Utskottet anser att detta är tillgodosett genom de möjligheter som finns för varje ledamot av skyddskommitté att påkalla sådan undersökning. Det finns därför enligt utskottets mening ingen anledning att i detta avseende frånkänna tillsynsmyndigheten denna rätt, vilket ett bifall till reservationen skulle innebära. Utskottsmajoriteten avstyrker därför motionen 2005 i denna del och därmed reservationen 16. I reservationen 17 upptages frågan om avstängning av arbetstagare som bryter mot skyddsföreskrifter. Här finns det skäl att erinra om 7 §, andra stycket, arbetarskyddslagen samt om 67 § samma lag, enligt vilken straff kan åläggas. Skärpning av straff föreslås i propositionen. Utredningsarbetet fortsätter inom bl.a. detta område, och det i reservationen begärda tillkännagivandet synes därför onödigt, varför motionen 2001 och därmed också reservationen 17 avstyrks. I motionen 654 och reservationen 27 krävs en utredning av problemen kring frånvaron på arbetsplatserna. En av LO och SAF tillsatt utredning inom nämnda område har nyligen avlämnat sitt betänkande. Reservanterna anser emellertid att detta inte är till fyllest, eftersom inte hela arbetsfältet är medtaget. Där vill jag understryka att det bör ankomma på organisationerna om de anser det lämpligt att själva igångsätta en sådan utredning. Det skall dock fastslås att genom den av LO-SAF gjorda utredningen har huvudsyftet med motionen och reservationen tillgodosetts, varför någon riksdagens åtgärd inte anses påkallad för närvarande. Utskottet avstyrker därför såväl motionen som reservationen. Reservationen 28 behandlar frågan om ytterligare skärpta bestämmelser för arbete i gruvor. I motionen 80 krävs bl.a. förbättrade miljöförhållanden för gruvarbetare där såväl strålning som avgaser finns med i bilden. Alla dessa frågor är utomordentligt viktiga, men reservanten synes helt ha förbisett det arbete som redan bedrivs inom dessa områden och den utveckling som där har skett. Klart skall dock understrykas att de här frågorna ständigt måste följas med största uppmärksamhet, och det sker också. De av reservanten och herr Lövenborg anförda synpunkterna är allvarliga men tidigare kända och har fortlöpande eliminerats efter hand som den tekniska utvecklingen har medgivit detta, men det finns fortfarande mycket att göra. Elimineringen av kombinationen gas i gruvan och dieseldrift är föremål för intensivt arbete i arbetarskyddstyrelsen. Ytterligare åtgärder kan därför med all sannolikhet förväntas i takt med detta arbete. Som herr Lövenborg anförde är frågan vad som är radiologiskt arbete definierat i lag, och när det gäller gruvarbetarna tillämpas arbetarskyddslagen fullt ut. Radonanvisningarnas krav på mätningar, kontroller och åtgärder på bl.a. ventilationssidan har lett till en successivt förbättrad situation när det gäller radonhalterna, och inom kort beräknas ytterligare förbättrade resultat vara att redovisa. Medicinska kartläggningar och bedömningar pågår också med stöd av bl.a. medel från arbetarskyddsstyrelsen. Vad gäller dieselavgaserna har som nämnts i utskottets betänkande skett viktiga ändringar i bergsanvisningarna fr.o.m. den 1 oktober i år. Jag vill i sammanhanget också fastslå att i anvisningarna har fasta tidsramar angivits för när åtgärder för förbättringar skall vara vidtagna. Dessa anvisningar innebär nya krav på luftkontroll vid arbetsplatserna och med avseende på den maskinella utrustning som använts. Skärpta normer för halten av luftföroreningar har också införts, varvid hänsyn bl.a. tas till den samtida förekomsten av olika siags gaser. Stora ansträngningar görs för att få fram underlag för ytterligare bestämmelser, främst beträffande kraven på ny utrustning. Också när det gäller provningsmetoder o. d. har arbetarskyddsstyrelsen bidragit med ekonomiskt stöd. Jag vill för herr Lövenborg framhålla att utskottet inte på något sätt behandlat denna fråga slätstruket, utan seriöst. Jag har med det sagda velat visa på det arbete som pågår; arbetarskyddsstyrelsen arbetar med frågan, och jag förutsätter att det arbetet bedrivs med den allra största skyndsamhet. Utskottet ansluter sig till de bedömningar som chefen för socialdepartementet gjorde i en interpellationsdebatt i denna fråga 1972. Utskottet visar också på de nya anvisningar som kommit och avstyrker motionen. Reservationen 29 behandlar frågan om arbetsmiljöförhållandena för stuveriarbetare vid arbete ombord med och vid maskiner som är ombordplacerade. Reservanten anför att fortlöpande tillsyn ej sker samt att provning och besiktning av medförda truckar ej sker i landet. Som herr Hallgren har nämnt förekommer det olika typer av maskiner. Det skall i detta sammanhang understrykas att både arbetarskyddslagstiftningen och sjösäkerhetslagstiftningen ger tillsynsmyndigheten möjlighet att ingripa med bl.a. förbud. För att få en skärpt kontroll när det gäller dessa frågor, som är av så stor vikt för stuveriarbetarna, har yrkesinspektionen fått särskild personalförstärkning. De olika typerna av maskiner är självfallet ett stort problem. Utskottet förutsätter att dessa liksom andra problem uppmärksammas av arbetsmiljöutredningen vid dess fortsatta arbete, varför ytterligare åtgärder ej anses påkallade. Utskottet avstyrker motion 1178. Beträffande arbetsmiljön för ombordanställda vill jag säga att sakkunnig har tillsatts för att utreda frågan. I direktiven för denna utredning understryks bl.a. att målsättningen måste vara att man får samma möjlighet att skapa tillfredsställande arbetsmiljö för ombordanställda som för arbetstagare i land. Med vad utskottet anfört avstyrks motionerna på denna punkt. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till socialutskottets betänkande nr 25 på alla punkter.

Herr talman! Jag sade i mitt förra anförande att det inte räcker med allmänt välvilliga uttalanden. Herr Johnsson i Blentarp hänvisade till det arbete som bedrivs, till översyn som pågår osv. Men vad det här handlar om är att man har fått larmrapport efter larmrapport om överdödlighet i cancer för gruvarbetare. Måste man då inte utnyttja de möjligheter som finns att utan tidskrävande utredningar snabbt få en förbättring till stånd. Jag tror att de flesta håller med om att gruvarbetarna på grund av sina speciellt vedervärdiga förhållanden — dieselgasen, radongasen och allt annat — behöver kortare arbetstid och längre semester. Men exempelvis frågan om gruvarbetarnas semester har förhalats i flera decennier. Det är en skandal bara det. Något skulle den här församlingen kunna rehabilitera sig i gruvarbetarnas ögon om man biföll de krav som framförts bl.a. i motion 80, och det kräver inga långa utredningar. När det gäller radongasen säger herr Johnsson i Blentarp att det har vidtagits sådana åtgärder att man håller på att komma till rätta med förhållandena. Men när det gäller gruvarbetarnas arbetsmiljö handlar det inte bara om att få bort radongasen — det handlar också om en nedtrappning av dieseldriften, om att få ned gränsvärdena, som i flera andra länder är betydligt lägre än i Sverige, om att radikalt få ned halten av benspyrén, nitrösa gaser, damm och buller. När man exempelvis hänvisar till att förbättrad ventilation har medfört att radonfaran upphört är detta inte sant. Även på senare tid har t.ex. i LKAB:s gruva i Malmberget uppmätts mycket höga radonvärden. Genom åtgärder för förbättrad ventilation, som man nu vidtar, kan man givetvis få ned radonhalten, men radongasen kan aldrig helt elimineras. Men kring det verkligt stora problemet går man i en krok — nämligen det som hänger samman med dieselgasens oerhört försämrande inverkan på luften i gruvan. Dieseldriften började användas utan att man hade gjort klart för sig vilka konsekvenser som skulle uppstå. De har blivit förödande, och jag anser att man snabbt och med allvar måste ta itu med åtgärder utan några långa och omständliga utredningar.

Herr talman! Det räcker inte att hänvisa till att tillsynsmyndigheter har möjlighet att stoppa ett fordon som är behäftat med sådana defekter att det inte kan brukas eller inte är fullt säkert. Vad det här i första hand gäller är utländska arbetsmaskiner som har en annan konstruktion än våra och som skiljer sig så väsentligt från dem att de redan av det skälet utgör en allvarlig arbetsmiljörisk. Om yrkesinspektionen kommer till ett fartyg och tittar på en helt ny maskin kan den naturligtvis inte med stöd av några som helst lagar säga: den här maskinen får ni inte använda. Den är nämligen fullt all right. Vidare fungerar det inte på det sättet inom hamnarbetet. Låt oss säga att ett fartyg kommer in kl. 1 på natten och man börjar arbeta. Kan jag få en rekommendation om var jag får tag i en representant i yrkesinspek tionen kl. 1 på natten eller kl. 6 på morgonen? Det är en omöjlighet! Därför är det av vikt att man åtminstone utsorterar de allvarliga risker som går att eliminera genom att utfärda en förordning, som gör det möjligt att förbjuda just den typ av maskiner som jag har talat om. Naturligtvis har också utländska fartyg gamla och förslitna maskiner — maskiner blir så småningom förslitna — men det kommer aldrig att bli någon effektiv kontroll av huruvida en åtgärd är vidtagen som enligt svenska bestämmelser krävs för att en maskin skall få användas.
Herr talman! Herr Lövenborg berör de larmrapporter som vi har fått den senaste tiden med jämna mellanrum. Men herr Lövenborg förbigår de skärpningar av bestämmelserna som har skett från den 1 oktober, de skärpningar som fortlöpande har skett tidigare och de som kommer att ske efter hand i takt med utvecklingen. Herr Lövenborg berör semesterfrågan, som förvisso inte hör hit. Den kommer att behandlas i annat sammanhang, och vi har ingen anledning att debattera den frågan i dag. Jag sade i mitt inledningsanförande att man arbetar med de problem som hänger samman med radongas och dieselgaser. Kombinationen av radongas och dieselgas skapar otvivelaktigt de problem som herr Lövenborg nämnde, men vi måste göra utredningar som kan visa vilken inriktning de åtgärder skall ha som vi skall sätta in. Herr Lövenborg vill ha förbud mot dessa gaser, men man måste ha någonting i stället om man skall förbjuda dem. Jag delar uppfattningen om att frågan är mycket allvarlig och måste följas upp med absolut största skyndsamhet på alla sidor, men vi måste ändå ha forskningen med i bilden. Herr Hallgren säger att det inte räcker med möjligheten att stoppa användningen av en gammal maskin. Jag förstår de synpunkterna. Att man vid lämplig tidpunkt skall kunna stoppa driften med begagnade dåliga maskiner tycks vi vara fullständigt överens om, men det kan skapa problem att utländska fartyg begagnar sig av helt andra maskintyper än sådana som de yrkesarbetare som arbetar med maskinerna — i detta fall stuvarna — är vana vid. Herr Hallgren har tidigare redovisat olycksfall som har inträffat. Vi är medvetna om att det har inträffat olyckor, men som jag nämnde tidigare förutsätter vi att arbetsmiljöutredningen i sitt fortsatta arbete kommer att se över också dessa frågor och att problemen kommer att kunna lösas på lämpligt sätt.
Herr talman! Den skärpning som herr Johnsson i Blentarp talade om gäller berganvisningarna. Det är anvisningar som inte är till fyllest, och de löser inte problemen. Det har också sagts tidigare i pressen, och även antytts här, att man är på väg att komma till rätta med radongasproblemet i gruvor. Men vid en mätning som företogs så sent som den 4 oktober i år har i Malmbergsgruvan uppmätts halter av 100 pikocurie, på ett ställe 66, på ett annat 60, på ett tredje 36 osv., medan gränsvärdet i Sverige ligger på 30. Det krav som har förts fram i motionen 80 om ytterligare en semestervecka för gruvarbetare liksom för dem som arbetar med radiologiskt arbete är inget påfund av oss, utan det har ställts av Gruvkongressen. Som bekant krävde kongressen i fjol att gruvarbetarna i likhet med andra som sysslar med radiologiskt arbete skall ha rätt till sex veckors lagstadgad semester för att få ner exponeringstiden för den radioaktiva strålningen. En delegation fick i uppdrag att företa en uppvaktning i ärendet hos socialministern, men denna uppvaktning har mig veterligt inte lett till något resultat. Tiden går medan den ene efter den andre dör i lungcancer, säger bittra gruvarbetare, men här talar man fortfarande om pågående utredningar.
Herr talman! Herr Lövenborg pekar fortfarande på de förhållanden som har rått i gruvorna, men det kan inte bestridas att successiva förbättringar hela tiden har vidtagits. Jag har tidigare understrukit att den senaste förbättringen var skärpningen av berganvisningarna den 1 oktober, och efter hand kommer ytterligare åtgärder att sättas in på olika punkter för att förbättra förhållandena. I de fall där gränsvärdena överskridits måste företagen tillse att man vidtar åtgärder i form exempelvis av bättre ventilation, så att man kommer ner till de gränsvärden som skall gälla enligt anvisningarna. Provtagningen kommer också att förbättras i den takt som man kan utveckla tekniskt sett.

Herr talman! Den arbetsfördelning som i dag gäller mellan socialutskottets socialdemokratiska ledamöter innebär att herr Johnsson i Blentarp fått uppdraget att argumentera mot ett par av de reservationer som herr Åkerlind och jag har avgivit. Det gäller reservationen 17, som handlar om rätt för skyddsombud att avstänga arbetstagare som inte iakttar skyddsföreskrifter, och reservationen 27, där det föreslås en utredning av orsakerna till den höga frånvaron på arbetsplatserna. Ingen av dessa frågor kan väl betraktas som särskilt upphetsande, och herr Johnsson i Blentarp gjorde heller inte intryck av att vara särskilt upphetsad. Jag vill bara göra ett par kommentarer till reservationerna. Att utsträcka möjligheterna att avstänga riskabla företeelser på en arbetsplats till att gälla även vad som i olycksfallsrapporterna brukar kallas den mänskliga faktorn är väl inte särskilt märkvärdigt. Alla som följer sådana här frågor vet att när en olycka inträffar och människor kommer till skada visar det sig att olyckan utlöstes kanske lika ofta av den mänskliga faktorn som av någon mekanisk faktor. Vi har tyckt att det är konsekvent att, om det föreligger uppenbar risk för att olyckor kan inträffa därför att någon på en arbetsplats inte rättar sig efter gällande föreskrifter, man bör ha samma möjlighet att ingripa i det fallet som om en maskin löper amok. När det gäller frånvarofrekvensen är utskottsmajoriteten och reservanterna ense i sak; det är bara det att majoriteten anser att någon ytterligare utredning icke är av nöden, eftersom det redan är en gjord — nästan färdig sägs det. Den är tillkommen på initiativ av Landsorganisationen och Arbetsgivareföreningen. Vi har bara noterat att det därmed endast är en del av arbetsmarknaden som är undersökt, och undersökningen borde utsträckas till att gälla hela arbetsmarknaden. Reservationen bör ses som vad den är — ett led i diskussionen om arbetsmiljön. Jag tror inte någon bestrider att frånvarofrekvensen på en arbetsplats kan vara en larmklocka när det gäller att komma åt brister i arbetsmiljön. Det är naturligtvis i det syftet som förslaget har framförts — att vi skulle få den larmklockan effektivare, att vi skulle få undersökt i vad mån den dokumenterat höga frånvaron på arbetsplatserna beror på brister i miljön i vidaste mening. Jag vill, herr talman, trots de argument som herr Johnsson i Blentarp har framfört, instämma i herr Åkerlinds tidigare framförda yrkande om bifall till dessa två reservationer. Det är betecknande, enligt mitt sätt att se, för den breda politiska enighet som råder kring den reform som riksdagen i dag skall besluta att vi hann över mitten på talarlistan innan det uppstod ett enda replikskifte. Det är kanske också betecknande att när det till sist blev en om också stillsam knivkastning var det sedan socialutskottets värderade ordförande, herr Göran Karlsson i Huskvarna, hade framträtt. Jag skulle nästan vilja tro att anledningen till det replikskifte som då utbröt mera var herr Göran Karlssons av kammaren tidigare kända svårighet att behärska sin egen obestridliga polemiska begåvning än särskilt djupgående motsättningar i sak. Här finns, som redan påpekats tidigare, 31 reservationer vid utskottsbetänkandet. Men det är intressant att se att knappast en enda av dem vill begränsa den föreslagna reformens räckvidd. Det finns inget avslagsyrkande på någon aldrig så liten del av förslaget. Alla de 31 reservationerna tror jag man kan sortera in under rubriken ”försök att gå längre”. Från olika håll i riksdagen har kommit tilläggsförslag, avsedda att ta ett längre steg än propositionen föreslår. Det är inte alldeles vanligt att vi står i den situationen, när det handlar om stora och viktiga reformer, men det gör vi alltså här. Alla de många motionerna och alla de 31 reservationerna kan alltså ses som uttryck för ambitionen att göra en i huvudsak bra proposition ännu bättre. Här finns olika bedömningar av hur fort det går att komma fram, olika bedömningar av vad som väl kan betecknas som rena lämplighetsfrågor. Men det är trots detta en mycket betydande enighet. Jag har lyssnat till de ”upphovsrättsliga” debatter som har blossat upp då och då under dagens annars stillsamma samtal. Jag tycker att den delen av debatten är rätt ointressant. Jag kan nog hålla med herr Norrby i Åkersberga om att med en annan politisk konstellation i riksdagen hade kanske besluten på en eller annan punkt möjligtvis kunnat fattas ett eller annat år tidigare — vi kan inte säkert veta det. Men jag tycker som sagt att detta är rätt ointressant. Här är en rad stora och väsentliga frågor som hänger samman i ett komplex — arbetsmiljön — och som har mognat för lösning. Vi har lärt oss saker både om befintliga brister och om möjligheten att bota dem, och nu är vi där och tar ett rätt stort steg. Jag vill, herr talman, egentligen bara — inte minst därför att den långa talarlistan och de många reservationerna skulle kunna ge ett falskt intryck av oenighet — till sist ha sagt detta: Det råder bred politisk enighet i dessa frågor. Och när nu om en stund — med tämligen stor säkerhet — riksdagen kommer att på alla punkter bifalla utskottsmajoritetens hemställan och därmed propositionen, så kommer det, i varje fall hos mig, inte att efterlämna någon bitterhet. På några punkter hade vi — som vi i dag klargjort — velat försöka göra reformen ännu ättre, men vi vitsordar gärna att det i alla fall är en viktig och bra reform som vi beslutar.

Herr talman! Motionen 1973:162 behandlar dels behovet av yrkesmedicinska kliniker vid regionsjukhusen, dels utbildningen och rekryteringen av läkare till sådana kliniker. Yrkesmedicin är den kliniska eller praktiska delen av arbetsmedicinen. Behovet av yrkesmedicinska specialister vid regionsjukhusen väntas öka mycket starkt i takt med de förbättringar som nu kommer inom arbetarskyddet och företagshälsovården.

Det finns i dag yrkesmedicinska kliniker i Lund, Stockholm och Örebro. Vi har i hela landet bara nio läkare som sysslar med yrkesmedicin. Man kan inte tillsätta vakanta tjänster därför att yrkesmedicinen inte är en medicinsk specialitet. Ingen vet heller hur många tjänster för yrkesmedicinare som kommer att finnas i framtiden. Unga läkare väljer därför mer lovande banor. Utskottet redovisar ambitioner hos landstingen att i framtiden få till stånd yrkesmedicinska kliniker i Umeå, Linköping och Göteborg. Dessa ambitioner har tillkommit efter energiska påtryckningar från fackligt håll. I Göteborg har man i flera år försökt få i gång en yrkesmedicinsk klinik men inte lyckats finna någon som åtar sig överläkartjänsten. Nu satsar man där — i brist på bättre — på en lokal lösning som innebär att en tekniker görs till chef för ett s.k. yrkesmedicinskt centrum. När nu arbetsmiljön kommit i förgrunden i den politiska debatten har sjukvårdshuvudmännen plötsligt upptäckt hur nödvändigt det är att förverkliga förslagen i Otto Westlings mer än tio år gamla utredning. Det bör också noteras att universitetskanslersämbetet i år nu för tredje eller fjärde gången i sina petita begär en professur i yrkesmedicin vid högskolan i Linköping. Man kan bara hoppas att socialutskottets optimistiska skrivning på denna punkt får till resultat att tjänsten verkligen inrättas nästa budgetår. Denna professur är uppenbarligen en förutsättning för att landstinget skall inrätta en yrkesmedicinsk klinik vid regionsjukhuset i Linköping. Det är ett starkt fackligt intresse att en sådan klinik snarast kommer till stånd. Socialutskottet har nöjt sig med att konstatera att frågan om att göra yrkesmedicin till en specialitet utreds av en arbetsgrupp inom nämnden för läkares vidareutbildning. Utskottet har inte uttryckt någon egen åsikt i sammanhanget. Att yrkesmedicin upptas som en specialitet är helt avgörande för möjligheterna att rekrytera unga läkare till denna verksamhet. Och utan läkare blir det inga yrkesmedicinska kliniker. Därför vore det ett viktigt stöd för den yrkesmedicinska verksamheten om utskottets talesman här i dag kunde uttala sig positivt för att yrkesmedicin bör upptas som specialitet. Det är troligen nyckeln till en snabb utbyggnad av yrkesmedicinen under de närmaste åren. Och det brådskar. Den forcerade utbyggnaden av företagshälsovården hotar att göra bristen på yrkesmedicinska enheter på regionsjukhusen till en allvarlig flaskhals i arbetet på att förbättra arbetsmiljön.
Herr talman! Eftersom herr Ericson i Örebro har ställt en direkt fråga till mig, vill jag säga att utskottet under pågående utredningsarbete alltid varit försiktigt med att avge några speciella yttranden om hur utskottet ser på frågan. Men om herr Ericson vill höra min privata uppfattning, kan jag säga att denna fråga är så viktig att jag hoppas att den utredning som sitter skall kunna påskynda sitt arbete så att vi så snart som möjligt kan framlägga ett förslag i den riktning som herr Ericson åsyftar. Det är mitt eget positiva svar på herr Ericsons fråga.